Herr talman! Man kan fråga sig vad Vänsterpartiet gjorde för att avhjälpa polisbristen, när man hela tiden röstade med Socialdemokraterna. Beträffande den ekonomiska brottsligheten vet ju Lars Bäckström att justitieministern och skatteministern har lagt fram en rapport om hur de anser att denna bekämpning skall gå till. Våra politiska motståndare har tidigare försökt att så split mellan de fyra regeringspartierna. Lars Bäckström går nu ett steg längre och försöker så split i den moderata gruppen i skatteutskottet. Han säger att Karl-Gösta Svenson är emot den ekonomiska brottsligheten medan jag -- underförstått -- inte är det. Det är naturligtvis felaktigt, och det förstår nog både Lars Bäckström och övriga som lyssnar till den här debatten.
Herr talman! Min avsikt är inte att så split, men det finns ju en debatt i alla politiska partier, även i Moderata samlingspartiet. Ni moderater gör väl inte bara som Carl Bildt säger, utan ni diskuterar väl sinsemellan och det är en normal demokratisk process i ett parti. Det är väl inget märkvärdigt med det. Man har olika infallsvinklar när det gäller olika frågor. Jag debatterar här i kammaren för att påverka, och detsamma gör ni väl på era moderatmöten. Är det att så split? Nej, det är ju demokrati, och det skall vi ha. Det grundläggande är att det har sänts ut fel signal vid fel tidpunkt, när man nu vill ta bort generalklausulen. Det är det som jag kritisererar er moderater och övriga som står bakom det här förslaget för. Vi från Vänsterpartiet har vid en rad tillfällen motionerat om att man skall öka anslagen till polisens ekorotlar. Vi har lagt fram konkreta motionsförslag i det här sammanhanget. Riksdagsmajoriteten enades ju nyligen om att inrätta en finanspolis. Om jag inte missminner mig gick moderaterna emot det förslaget. Men det var Ny demokrati som stödde oss, så att vi kunde få majoritet för att inrätta en finanspolis. Vi har föreslagit konkreta åtgärder och även anvisat medel för inrättandet av en finanspolis. Den signal ni sände ut innebar att eko-brotten inte skulle prioriteras inom polisens verksamhet. Det var också en signal. Ni sände fel signaler vid absolut sämsta tidpunkt, och det är allvarligt. Det pågår upppenbarligen debatt hos er, och det finns tid att ändra sig. Ni har ju ändrat er om skattesänkningen -- nu höjer ni skatter. Ni kanske kan ändra er om SAF och jag får utöva påtryckning nog mycket, så att ni börjar göra något åt ekobrotten. Ni kanske inte ändrar er därför att ni vill få in så mycket skatteintäkter, utan därför att ni inser att den ekonomiska brottsligheten slår sönder marknaden om man låter den grassera.
Herr talman! Jag vill bara för att få slut på debatten om splittring erinra Lars Bäckström om att de fyra regeringspartierna stod bakom regeringsdeklarationen när det gällde att stärka integriteten, och att de fyra regeringspartierna också står bakom de förslag som nu gäller för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Knut Wachtmeister nämnde i sitt anförande att kraven i Ny demokratis motion var tillgodosedda genom att avdragsrätten utökades till att omfatta fem år. Det handlar ju inte om det. Visst är det ett steg i rätt riktning, men moroten i näringen är ju att folk skall kunna ha möjlighet att vinna några miljoner på en travhäst. Utan den moroten riskerar man att förstöra näringen. Denna näring ger skattebetalarna, dvs. aktiebolagsägarna som äger svenska staten, så mycket pengar. Det är en näring som omsätter ca 1,8 miljarder kronor. Det är stora inkomster som staten riskerar att förlora för att få in på sin höjd 10 miljoner kronor. Jag skulle vilja se den Lottospelare som hämtar ut sin miljonvinst betala arbetsgivaravgifter och löneskatter på vinsten. Efter ett 50-procentigt bortfall på insatserna skall man betala också sociala avgifter. Lottoverksamheten skall betraktas som ett bolag när man hämtar ut vinsten. Det håller inte. Det kommer inte att finnas någon som spelar på t.ex. Lotto och Tipset. Det är sådana förhållanden som gäller för hästägarna. De satsar sammanlagt 1,8 miljarder kronor, och de tävlar om en prissumma på totalt 550 miljoner. Det vore rena vansinnet att förstöra denna näring, som ger staten så mycket intäkter. Det måste finnas en morot för folk att köpa en häst, så att staten får in så mycket intäkter som möjligt. Det är nämligen idiotiskt att satsa på en travhäst i dag, för det ger så litet pengar.
Herr talman! Jag förstår inte att Peter Kling underkänner de förbättringar som gjorts beträffande hobbyverksamheten. Man utsträcker utnyttjandet av underskotten till en femårsperiod. Det var en så kraftig förbättring att Socialdemokraterna gått emot den. Det borde vara betyg nog och tyda på att det är en bra reform, även från Peter Klings synpunkt sett. Jag har förståelse för det stora intresse som Peter Kling och hans medmotionär har i detta ärende för de kära hästarna. Jag har själv varit hästägare under en lång följd av år, och jag har gjort min värnplikt i kavalleriet. Jag har förståelse för detta intresse, men jag tycker samtidigt inte att man kan ha särlagstiftningar för olika grupper och intressenter i vårt samhälle. Det skulle föra alldeles för långt.
Herr talman! Mitt särintresse i detta fall, Knut Wachtmeister, gäller att få så stora intäkter som möjligt till statskassan. Det är mitt särintresse i detta ämne. Om man nu inte går in och stimulerar denna verksamhet kommer man att få ett skattebortfall. Jag är hundratioprocentigt säker på att näringen kommer att minska i omfattning så kraftigt, att många av de 60 000 människor som jobbar direkt och indirekt i näringen kommer att bli arbetslösa. Vi kommer att få sämre veterinärinrättningar. Allt som är förknippat med näringen kommer att påverkas om man förstör den. Det kommer kanske att födas 2 000 hästar varje år i stället för 5 000-- 150 000 kr för sin häst, kan man räkna ut vad det betyder för statsintäkterna om det föds 2 000 eller 6 000 hästar per år. Det är befängt att man inte främjar denna verksamhet utan i stället stjälper den för att få in 10 miljoner och kanske förlora 1 miljard i den andra änden. Jag kan inte se mina kunder, dvs. väljarna, i ögonen sedan och säga att jag har gjort en mycket dålig affär. Det är detta som det handlar om. Om jag sedan är hästägare eller inte har så otroligt litet med denna fråga att göra att det inte är väsentligt. Jag representerar skattebetalarna i denna fråga.
Herr talman! Jag skall trösta Peter Kling med att säga att om och när det blir bättre tider har utskottet en liten brasklapp i betänkandet. Jag skall be att få citera den. ''Enligt utskottets uppfattning bör propositionen tills vidare kunna anses innefatta en lämplig avvägning för att begränsa de problem som den nuvarande utformningen medför i vissa situationer.''

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att de förändringar som trots allt har genomförts är bra. Det är också bra, precis som Knut Wachtmeister sade, att man kommer att bevaka detta från departementets sida. Men det är min bestämda övertygelse att det måste komma något ännu bättre. Beträffande det som herr Wachtmeister sade om särintressen, vill jag säga att jag äger bakbenet och manen på en travhäst. Den enda gången han springer är när han ser höpåsen. Då springer han fort. Men några pengar kommer inte in, utan denna häst kostar mig dryga slantar varje månad. Jag gör detta fullt medvetet. Det är en av de sämsta affärer som man kan göra. Men vi kan vara tacksamma för att det fortfarande är så pass många människor i det här landet som väl medvetna om det går in i sitt livs sämsta affär. Bo Forslund har lämnat lokalen. Det är litet synd, därför att han är en av de få i kammaren som kan något om travhästägande. Jag ser för resten att han är i kammaren. Står Bo Forslund verkligen bakom det som står i Socialdemokraternas reservation om att det skulle innebära risk för skatteplanering och skattefusk om man skulle förlänga rätten till avdrag från nuvarande ett till fem år? Om nu vitsen med dessa fem år är att man kan få dra av hästens inköpspris, när den är unghäst, så kan man ju inte fuska med födelseattester på hästar. Det är helt och komplett omöjligt. Jag ser detta, och jag tror att hela Travsverige gör det, som en mycket stor förbättring. Även om man skulle önska något ännu bättre är detta ändå en förbättring. Det är förvånansvärt att Bo Forslund inte har kunnat få sin grupp att förstå att detta är något positivt, för det är faktiskt något positivt. I dag är det problem för travsporten. Det är problem för många branscher i Sverige. Det står i dag fler boxar tomma än tidigare på våra travbanor. Det finns alldeles för få hästägare. Det beror på det faktum att förutsättningarna är dåliga. Peter Kling har talat om kostnader på 1,8 miljarder, och man kör om 550 miljoner. Till detta skall läggas inköpspriset på hästarna. Och det är i ett fåtal fall som det handlar om miljonvinster. Det kanske är i ett fall av tusen som man kan tjäna dessa stora pengar. Att då införa ett skattesystem som innebär en oändlig byråkrati för tiotusentals hästägare i Sverige och som innebär att man kan få in ett fåtal miljoner, är knappast försvarbart. Jag hoppas, herr talman, att den bevakning som man nu kommer att göra från departementets sida, kommer att utmynna i något mindre byråkratiskt och något mer inkomstbringande system för staten än det som man har i dag. Jag skall ge ett exempel. Denna person som är en på tusen som äger en travhäst som under ett år kanske springer in 1 miljon kronor har kostnader på 500 000 kr under det året. På de övriga 500 000 skall han betala skatt och avgifter. Han hamnar i slutänden på en vinst på 175 000 kr. Det är svårt för dem som inte är intresserade av detta att förstå att människor kan syssla med en sådan verksamhet. Herr talman! Detta är ingen liten fråga. Vi ställer ofta frågor och väcker motioner i riksdagen om lokala aktiviteter. Men detta är faktiskt något mycket stort. Staten får in miljarder, alltså betydligt mer än de 650 000 kr som man får in på spelskatten, i och med de skatter som kommer in på grund av att så många människor arbetar med detta. Det är alltså fråga om miljarder kronor som kommer in till staten och som vi inte har råd att vara utan. Det är också ett känt faktum att detta speltokiga svenska folk varje vecka får mer eller mindre fnatt. Ungefär 500 000 människor deltar varje vecka i V65-spel. Det är ett stort antal människor. De är intresserade av att denna verksamhet och att deras intressen någorlunda kan tillgodoses. Detta handlar alltså om en verklig folkrörelse. Som en jämförelse kan jag upplysa kammaren om att svenska sporthästar konsumerar mer av vår samlade jordbruksproduktion än vad alla fjäderfän i Sverige gör, och vi har faktiskt rätt så många kycklingar runt om i landet. Herr talman! Jag är ändå ganska nöjd med denna, trots allt, positiva förändring. Men jag hoppas att det kommer att bli bättre framöver. Denna proposition grundar sig säkert på den svenska avundsjukan. Låt oss slippa få regler och begränsningar införda i fortsättningen på grund av att kanske 1 % av dem som sysslar med en verksamhet vinner något på den, medan övriga 99 % bara får ett stort elände. Innan min taletid är slut skulle jag vilja be Bo Forslund att svara på min fråga till honom.

Herr talman! Jag har fått litet nya uppgifter när det gäller barnpension. Jag vill därför ta tillbaka mitt yrkande om bifall till reservation 5 i skatteutskottets betänkande 14.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö uppfordrade mig att avge synpunkter med anledning av travsporten och dess beskattning. Jag vill inte påstå att jag är någon speciell expert, även om jag i likhet med Sten Andersson har ett intresse och är delägare i en häst. Denna fråga, som har blivit utomordentligt infekterad, har givetvis sin grund i den skatteöverenskommelse som den socialdemokratiska regeringen och Folkpartiet gjorde för en tid sedan. Det är ingen hemlighet att det var en av de frågor som låg och skvalpade i diskussionerna in i det sista. Det är i och för sig en mycket liten fråga, men det är för många en utomordentligt stor fråga. Jag skall ärligt deklarera att min inställning var klar och entydig, nämligen att man i detta fall skulle förlänga rätten till avdrag till tre år i stället för ett år, som det till slut blev. Jag kan tala om att det vid de överenskommelser och diskussioner som då förekom, var ett parti, som numera är regeringsparti, som hade ett inte alltför litet inflytande och som också med bestämdhet hävdade att det i detta fall inte skulle utgå några separata regler just för ägande av hobbyhäst eller för andra hobbyverksamheter. Tanken bakom skatteomläggningen var att alla skulle beskattas lika. Det var ju grunden för skattereformen, som i sig var utomordentligt bra och väl genomtänkt. Orsaken till att jag inte kan gå med på Nydemokraternas yrkande beträffande femårsperioden är att en utvärderingsgrupp är tillsatt som har att jobba med dessa frågor. Det finns all anledning att invänta resultatet av det arbetet. Då kan en helhetsbedömning göras. Eventuellt kan man därefter återkomma med ett förslag till riksdagen. Det är alltså mitt motiv när jag säger att jag inte kan acceptera
Herr talman! Att jag utnämnde Bo Forslund till expert grundas på det faktum att de hästar som han köpt har varit mycket bättre än dem jag kunnat köpa. Jag trodde att Bo Forslund, som är så pass verbal som han är, skulle kunna övertyga de sina i utskottet om att det här är fråga om ett stort problem. Man vill ju köpa en häst som unghäst. Sedan dröjer det 3--5 år innan hästen kommer till start. Ett försäljningsargument från uppfödarna är då att man skall satsa på ett bra material. Man säger: Den här hästen har en bra stamtavla. Du får betala rätt bra för den. Men om den springer in pengar, har du upp till fem år på dig att göra avdrag. Jag tycker inte att det är nödvändigt med en utredning för att få reda på hur det förhåller sig, för här finns klara fakta. Bo Forslund har dock förståelse för framförda synpunkter, och det tackar jag för.
Herr talman! Till sist, Sten Andersson i Malmö, vill jag säga att jag är medveten om de problem som finns inom hästsporten. Därom råder inget tvivel. Men hästsporten är inte det enda området eller den enda verksamheten där problem i dag upplevs. Det är ju lågkonjunktur i allra högsta grad. Vidare finns det en osäkerhet i samhället, och människorna känner väldigt starkt av den. Det gäller oron för att man skall mista sitt jobb osv. Häri finner vi naturligtvis grunden till en rad av de problem som hästsporten i dag drabbas av. Människor känner osäkerhet inför morgondagen. Därför vill de inte investera i hästmaterialet på det sätt som vi under en lång tid har varit vana vid.
Herr talman! Jag är lika medveten som Bo Forslund om att vi i Sverige i dag har problem. Orsaken till att jag tar upp frågan nu är att vi behandlar skatteutskottets betänkande nr 14, där det talas om bl.a. hobbyhästar. Således är det läge att ta upp frågan i den här debatten. Men jag förstår samtidigt att saker och ting är på gång. Vidare är jag nöjd med skrivningen i betänkandet, dvs. att man mycket aktivt och noga kommer att bevaka framtiden för travsporten. Om ytterligare förbättringar inte sker, är risken betydande att en stor folkrörelse sakta men säkert sjunker mycket djupt.

Herr talman! I det här betänkandet om fastighetstaxeringsfrågor behandlas också frågan om beskattning av Stiftelsen Garantifonden, som har byggts upp sedan 1973, har till uppgift att skydda bostadsrättsföreningarna mot kostnader för osålda lägenheter och uteblivna hyresintäkter. Fonden utgör därmed ett viktigt skydd när det gäller såväl obestånd i bostadsrättsföreningarna som kommunala borgensåtaganden och andra samhällsekonomiska konsekvenser. Vi delar uppfattningen att Garantifonden, i enlighet med principerna i skattereformen, skall beskattas. Utskottet har också, efter vissa klarlägganden om beskattningsförhållanden, kunnat enas om att beskattning skall ske fr.o.m. Det har dock framgått att det råder stor oklarhet om regler och former för beskattningen av propositionen sägs inte något om vilken skattesats, skattebas, eller andra skattefrågor som skall gälla vid en beskattning av den här fonden. Statsrådet skriver att såväl civilrättsliga som skattemässiga regler för stiftelser är under utredning. Men statsrådet anger inte vare sig inriktningen för detta arbete eller någon tidpunkt för när nya regler är att vänta. Vi anser att det är klart otillfredsställande att man vid införandet av skattskyldighet för den skatteskyldige inte kan presentera de regler och förhållanden som gäller för den skattskyldighet som beslutats. Bostadskooperationens garantifond och liknande skall beskattas i framtiden. Herr talman! Vad jag här anfört bör riksdagen ge regeringen till känna. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Eftersom Dan Eriksson i Stockholm inte är här, har jag i onödan förberett mig på att attackera Ny demokrati. Således lägger jag det papperet åt sidan och talar i stället om reservation nr 2 från Socialdemokraterna som är fogad till betänkandet. HSB och Riksbyggen har ju varit ensamma om att ha tillstånd att ha en skattefri fond -- de har åkt första klass. Men nu är vi alla överens om att den här skattebefrielsen skall upphävas. Ibland är det bra med ett regimskifte. På det sättet kan vi få bort orättvisor. I reservationen tar man upp frågan om den framtida beskattningen av Garantifonden. Som framgick av Gunnar Nilssons inlägg ser man, skulle jag vilja säga, problem bakom hörnet. I varje fall rör det sig om oklarheter. Men jag har spårat litet grand i den här frågan. Varken HSB eller Riksbyggen har aktualiserat några problemställningar på detta område. Skulle det uppkomma problem eller tolkningsfrågor, får Garantifonden vända sig till Riksskatteverket i första hand. I andra hand kan man vända sig till Finansdepartementet. Så enkelt är det, Gunnar Nilsson! Nu vill man att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Men ett sådant behövs sannerligen inte. Ivar Franzén har betygsatt en reservation i skatteutskottets betänkande nr 13. Han säger att det var det mest onödiga han sett. Här har vi en reservation till som är helt onödig. Det är en okynnesreservation. Herr talman! Jag yrkar avslag på denna reservation. Utan närmare argumentation får jag väl också yrka avslag på Ny demokratis reservation nr 1. Vidare yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag förstår att Moderaterna anser att flertalet reservationer är onödiga. Men när det gäller att efterlysa fasta spelregler brukar det vara Filip Fridolfsson och hans kamrater som ropar efter sådana här i kammaren. Behovet av fasta spelregler gäller faktiskt också När det gäller detta med orättvisa eller rättvisa i fråga om den här fonden vill jag säga att det handlar om en stiftelse. Denna stiftelse har varit skattebefriad på grund av den allmännytta som den har haft och som jag bedömer har varit betydligt större än vad som gäller för många andra skattebefriade stiftelser. Just nu har Garantifonden mycket stora åtaganden gentemot bostadsrättsföreningarna. 6 000--7 000 osålda lägenheter skulle betyda att många nya föreningar tvingades till konkurser, med svåra samhällsekonomiska konsekvenser, om inte Stiftelsen hade kunnat ge sitt stöd. Att i detta läge inte kunna beräkna effekterna av en beskattning är naturligtvis en stor brist. Därför är det minst sagt rimligt att nu begära att regeringen kommer med förslag om hur reglerna för beskattningen skall se ut. Detta borde faktiskt även Filip Fridolfsson kunna stödja.
Herr talman! Gunnar Nilsson talade om fasta spelregler.

Jag kan inte begripa att rutinerade politiker -- varav flera i skatteutskottet -- inte kan förstå en så enkel mening. Det här är min replik på Gunnar Nilssons inlägg.
Herr talman! Jag har noterat vad statsrådet säger i propositionen om att regler skall komma från utredningen. Men han säger inte något om dessa reglers innehåll och inte heller om när de kommer. Det är bara att konstatera att Filip Fridolfsson inte är konsekvent när det gäller att efterlysa fasta spelregler.
Herr talman! Gunnar Nilsson säger att utredningen kommer att presentera regler. Ja, men herr Gunnar Nilsson, vänta tills reglerna kommer. Inte förrän då kan ni ju se om det över huvud taget finns några oklarheter. Så enkelt är det!

Herr talman! Eftersom Dan Eriksson i Stockholm plötsligt uteblev, yrkar jag bifall till reservation nr 1

Herr talman! Så bra att Peter Kling begärde ordet, då får jag tillfälle att yrka avslag på reservationen från Ny demokrati. I denna reservation förespråkar man ett tak för taxeringsvärdet på marken för en normal villafastighet. Man föreslår också att fem skattefria år skall gälla för tillbyggnad i flerfamiljsbostadshus. Frågan om ett tak för taxeringsvärdet på tomtmark har Ny demokrati knyckt av oss moderater. Det här är en fråga som vi har drivit och driver. Det är en stor och viktig fråga för oss. Ibland brukar man i den politiska debatten höra talas om att man stjäl andras kläder. Det har jag aldrig begripit, för det finns ingen som har politisk ensamrätt på vissa frågor. Så det är inget fel att Ny demokrati driver den här frågan. Tvärtom är det bra, för det är samma linje som vi driver. Men jag har en känsla av att man för någon slags kampanj om att man har kommit på det här själv. Men det här förslaget har ni ju plankat av Moderata samlingspartiet. Ute i Bromma pågår någon slags kampanj, för många människor ringer till mig. Där är jag mer eller mindre politisk kändis, så jag försöker ju förklara att detta är en fråga som vi har drivit. Då blir de lugnade. Jag hoppas att Ny demokrati står fast vid sitt positiva ställningstagande till just det här taket när frågan kommer upp på riksdagens bord. För man behandlar den här frågan i kanslihuset. Regeringen är att lita på, och jag hoppas att vi kan lita på Ny demokrati. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var riktigt kul att höra Filip Fridolfsson säga att vi har knyckt det här förslaget. Det är märkligt att han i samma andetag yrkar avslag på det. Jag förutsätter faktiskt att vi om en liten stund får se omkring 100 röster på den här reservationen. Jag tackar på förhand, Filip
Herr talman! När jag yrkar avslag på reservationen gör jag det av den anledningen att jag tror mycket mer på den regering som sitter på andra sidan vattnet än på Ny demokrati. Regeringen arbetar med de här frågorna. Ny demokratis politiska ''fångeri'' tror jag mindre på. Därför har jag stött mig på propositionen och det arbete som pågår i kanslihuset.
Herr talman! Då får jag hoppas, Filip Fridolfsson, att ni inte dröjer med det här i flera år. Människor får nämligen flytta ifrån sina bostäder för att de har så höga taxeringsvärden. Jag ser fram emot en snar förbättring på det här området, förhoppningsvis till våren, men inte våren 1997, förstås.

Fru talman! Det tillhör väl knappast vanligheten att riksdagen fattar särskilda beslut angående eller reagerar på en skrivelse från regeringen. Så är dock nu fallet. Utskottet föreslår riksdagen att fatta ett antal beslut i anledning av denna skrivelse. Bakgrunden är att regeringen talar om att det beslut riksdagen tidigare fattat beträffande ägandet av Sveriges Radio inte kan fullföljas. I övrigt säger regeringen att beslutet skall gälla. Låt mig på förekommen anledningen på en punkt understryka att det faktiskt är riksdagsbeslutet som gäller. Det gäller frågan om sponsring. Där sade kulturutskottet när frågan behandlades: Samtidigt är det enligt utskottets mening av stor betydelse att eventuella förändringar som görs står i samklang med den utveckling inom sponsringsområdet som sker i övriga Europa. Denna utveckling avser frågor om användning av bl.a. logotyper. Jag utgår från att regeringen när det gäller avtalet med programbolaget, i detta fallet SVT, kommer att fullfölja riksdagens beslut. Om det inte sker får man naturligtvis överväga att komplettera den KU anmälan som redan är inlämnad mot kulturministern när det gäller Sveriges Radio eller också agera i ett annat sammanhang. En annan anmärkningsvärd punkt är att denna skrivelse präglas av senfärdighet. Den 22 oktober fick regeringen klart för sig att beslutet inte kunde verkställas. Först den 19 november fattades ett regeringsbeslut i ärendet, och inte förrän den 24 november lämnades regeringens skrivelse till riksdagen. Det innebar att motionstiden löpte ut den 9 december. Kulturutskottet tvingades påbörja behandlingen av ärendet innan motionstiden hade gått ut. Detta gällde formaliasidan. När det gäller innehållet i utskottets betänkande i sak är det några saker som jag vill understryka. Det ena är att när regeringen anmäler att den har utsett en särskild utredningsman beträffande ägandet, är det viktigt att säkerställa att programverksamheten kan bedrivas med självständighet i förhållande till stat, intresseorganisationer och andra maktgrupper när det gäller nya ägandeformer. Detta handlar ytterst om Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions trovärdighet gentemot lyssnare och tittare. Det vill jag alldeles särskilt understryka. Den andra punkten handlar om att vi måste uppmärksamma risken ur nuvarande ägares synpunkt för negativa skattetekniska konsekvenser. Ägarna har ställt både skriftliga och muntliga frågor till Kulturdepartementet om detta, men de anser inte att de har fått något svar. Det har i alla fall inte inkommit något skriftligt svar till dem. Den tredje punkten är speciellt angelägen. Den handlar om att vi måste eftersträva att få en bred politisk enighet kring formerna för ägandet. Det gagnar inte något av public service-företagen att detta är föremål för partipolitisk träta. Det är tvärtom negativt. Därför är det som kulturutskottet enhälligt säger, att denna enighet skall eftersträvas, riktigt och nödvändigt. Mot den bakgrunden är det också angeläget att den enmansutredning som regeringen nu har tillsatt snabbt skall följas upp av en parlamentarisk beredningsgrupp. Det innebär att denna beredningsgrupp bör tillsättas omgående. Och när utskottet säger omgående, förutsätter jag att det också sker omgående. När departementet tolkar ordet ''omgående'' brukar det dröja ett antal månader. Jag vill erinra om beslutet om Moderna Museet som fattades i juni. Det skulle läggas ut ett uppdrag till Byggnadsstyrelsen att omgående påbörja projekteringen. Regeringen verkställde det beslutet först i november månad. Jag tycker att de berörda skall slå upp Svenska Akademiens ordlista och närmare kontrollera vad ordet omgående betyder. Inom parentes sagt är inte den kulturpolitiska utredningen tillsatt än. Den fattade också vårriksdagen beslut om. För att understryka detta säger utskottet att beredningsgruppen skall arbeta skyndsamt, så att regeringen kan lägga fram en proposition om ägandet av public service-företagen senast den sista mars 1993. Det skall självfallet ske i kontakt med de nuvarande ägargrupperna. Med detta har jag velat markera att det är en mycket viktig fråga. Jag hoppas, och jag anser mig också ha anledning att tro det, att utredningsmannen har förutsättningar att kunna arbeta fram ett bra underlag för den parlamentariska beredningsgruppens arbete. Jag hoppas därmed att en grund äntligen kan läggas för en bred politisk enighet i dessa frågor. Fru talman! Med detta ber att få yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande i detta avseende.

Fru talman! Jag tycker att man skall vara varsam med orden, särskilt när det gäller allvarliga saker i livet och i politiken. Men i det ärende som vi nu skall behandla i kammaren är det svårt att vara lågmäld. Maken till oseriöst och slarvigt framskriven proposition får man leta efter. Det är ännu mer beklagligt att utskottsmajoriteten, som trots allt brukar vara ganska grundlig i sitt arbete och gärna tar in olika intressenters synpunkter som kompletterande information, just i det här ärendet över huvud taget inte velat låtsas om de mycket stora problem som det här beslutet faktiskt kan förväntas medföra. Man har återigen låtit sakfrågan stå tillbaka för att hålla en kommunikationsminister under armarna. Det handlar om en kommunikationsminister vars insatser kan sägas symbolisera den nuvarande regeringens enda väg, nämligen den som leder till kaos och grus i maskineriet. Propositionen innehåller förslag på inte mindre än sju olika sakområden, järnväg, luftfart, tele m.m. Jag skall uppehålla mig vid det som är mest anmärkningsvärt, nämligen förslaget att postens monopol på brevbefordran skall tas bort från årsskiftet. Postens brevmonopol har inte kommit till för att skydda Posten som företag mot taskiga eller smarta konkurrenter. Det innebär en skyldighet för Posten att dela ut brev, paket och sköta betalningar på ett likvärdigt sätt över hela landet till ett enhetligt porto. När detta monopol skall tas bort för det med sig ett antal konsekvenser som behöver klaras ut. I betänkandet har detta redovisats som sju olika villkor som skall vara uppfyllda för att Postens rikstäckande åtagande skall kunna fullgöras när monopolet tas bort. Det är sju villkor som bara räknas upp i betänkandet utan analys av vilka möjligheter det finns att uppfylla dessa villkor och vilka konsekvenser det blir på andra samhällsområden om de sju villkoren inte skulle uppfyllas. Det är ganska fantastiskt att trafikutskottets majoritet kan ta så lätt på svenska folkets framtida möjligheter till en bra postservice att man inte ens försöker göra denna analys. Hur kan Elving Andersson, som i andra sammanhang talar så varmt för landsorten, vara så aningslös, eller är det bara cynism? Jag skall bara beröra några av de sju villkor som Posten menar måste uppfyllas för att Posten skall klara sitt regionala och sociala ansvar. Det första handlar om momsen. För att skapa konkurrensneutralitet för ett avmonopoliserat postverk måste brev och tidningsbefordran momsbeläggas. Vad betyder detta? Jo, privatpersoner, föreningar, tidningar och finansinstitut får sina porton höjda med 25 %. Bara ett exempel: En tidning som ges ut av en ideell organisation har en utgåva på 33 000 exemplar. Den kommer ut med åtta nummer om året. Tidningen har en och en halv redaktörstjänst och i dag en tryckkostnad på ca 62 000 kr per nummer och en portokostnad på 53 000 kr. Med moms blir det 14 000 kr extra per nummer, dvs. portokostnaden kommer att öka med 109 000 kr per år för denna organisation. För en ideell organisation betyder det att man antingen måste minska antalet nummer, eller också får man ta bort annan verksamhet för motsvarande belopp. Så här är det för hundratals organisationer i vårt land. Det innebär att det uppstår en omöjlig situation för föreningar och ideella organisationer. Folkrörelserna lever redan i dag med en mycket ansträngd ekonomi. Effekterna kommer att bli oerhörda, inte minst från demokratisk synpunkt, när de många rösterna tystnar i förenings och fackpressen. Jag vill fråga Elving Andersson hur han menar att det här problemet skall lösas. Har utskottsmajoriteten över huvud taget funderat över problemet? Om inte, tycker jag att ni skall vara så ärliga att ni säger att ni struntar i hur det går för föreningslivet, nu när det gäller att rädda skinnet på ett privat postdistributionsföretag i Stockholms city. Även om mycket i samhället har förändrats sedan mitten av 1800-talet ser Sveriges geografi likadan ut. Vi har en stor och glest befolkad landsbygd och ett relativt litet antal stora städer. Det ställer höga krav på infrastrukturen. Det gäller också postverksamheten. Utanför de största tätorterna finns det ingen marknad för flera konkurrerande postföretag. Postverkets brevbefordran har därför karaktären av naturligt monopol utanför de stora städerna. Posten säger att ett av de sju villkoren för avmonopolisering är att man skall få marknadsanpassa sin prissättning. På vanlig svenska betyder det portohöjningar för några och kanske sänkningar för andra -- höjningar för dem som bor långt borta och sänkningar för de stora flödena i de stora orterna. Sedan Postverket fick enhetsporto 1855 har korssubventionering mellan kort och långväga och därmed billiga och dyra brev medverkat till att postservicen fungerar också i Sveriges glesbygder. Menar vi något med att hela Sverige skall leva, måste hela Sverige också ha tillgång till en jämlik postservice. Det trodde jag att Elving Andersson också ställde upp på. Postverkets brevmonopol har varit en viss garanti för att det nationellt sammanhållna nätet skall fungera. Om nu denna förutsättning tas bort uppstår prissättningsproblem. Hur har ni tänkt lösa de problemen, Elving Andersson? Har ni över huvud taget funderat över detta i den borgerliga utskottsmajoriteten? Posten sätter också upp som villkor att de sociala åtaganden som Posten har skall ersättas. Jaha. I dag får Posten via statsbudgeten, som ersättning för de 500 miljoner som man beräknar att det kostar för innevarande år, ett belopp på 300 miljoner. Det lär bli så att beloppet minskas med ytterligare 50 miljoner. Det blir 250 miljoner, som ersättning för det som Posten tidigare kunde dra in genom att man hade hand om de statliga betalningarna i Postgirot. Nu ifrågasätts Postgirot också som en del av Posten, vilket tydligen har fått utskottsmajoriteten att dra öronen åt sig. Jag vill fråga Elving Andersson om han kan garantera att regeringen -- och då menar jag att han får tala som representant för samtliga regeringspartier -- inte kommer med några utförsäljningsförslag vad gäller Postgirot. Det skulle vara ett rejält besked. Vi använder inte bara Posten nationellt. Också internationell posttrafik är viktig för landet. Inom EG pågår ett arbete för att harmonisera regler och bestämmelser inom postväsendet. Syftet är att man skall få en likformig kvalitet och omfattning på posttjänster över hela Europa. När det gäller monopolet säger man att det kan vara tillämpligt för brev och för paket upp till 20 kg. Man menar att dessa delar av postverksamheten är så viktiga att medlemsländerna skall ha skyldighet att ansvara för service, kvalitet och vissa prisramar. Inte bara rätten att tillämpa brevmonopol utan också korssubventionering pekas ut som medel för att tillgodose kraven. Regeringen låtsas inte ett dugg om det här, utan går på tvärs med resten av Europa och i stort sett resten av världen. Visserligen har vi oerhört kvalificerade anställda i Posten i Sverige. Det har inte minst dagens besked om Ånge visat. Men att tro att de är så kvalificerade att de lyckas med något som man i det betydligt mer tättbefolkade EG-området inte tror sig klara av för att få en rättvis postservice, det tycker jag är att ställa för stora krav på de anställda. Fru talman! Det förslag som framförs, att brevmonopolet skall tas bort utan att riksdagen kan ange de villkor som skall gälla för postverksamheten i övrigt, betyder att det är mycket osäkert om Postens verksamhet kan bedrivas utan statliga bidrag i framtiden. Den aviserade Postlagsutredningen -- när den nu kommer, den är ju försenad som det mesta som har med Kommunikationsdepartementet att göra -- borde förhoppningsvis kunna räta ut en del av frågetecknen. Det är närmast skandal att regeringen och utskottsmajoriteten inte tar någon hänsyn till vad man också själv tidigare sagt om vikten av att reda ut dessa förutsebara problem. Förslaget innebär att regeringen, och nu snart förmodligen också riksdagen, inte bara går emot det beslut som riksdagen fattade så sent som den 20 maj i år, då man uttryckligen sade ''att Postverkets ensamrätt inte bör avskaffas innan det finns instrument i form av lagstiftning varigenom staten kan försäkra sig om att den regionala och sociala servicen fungerar''. Så stod det i betänkandet. Förslaget innebär också att man lämnar helt utan avseende den utredning om en ny postlag som skall presentera sina förslag i januari. Riksdagen tar inte chansen att få ett samlat beslutsunderlag. Det enda motiv som ges i propositionen och i betänkandet är ''marknadsförändringar i kombination med otydliga signaler om konkurrensförutsättningar för brevverksamhet''. Vidare säger man att förslaget skall ''ge en klarläggande signal till de olika aktörerna på postmarknaden''. Just nu finns det två aktörer på postmarknaden utöver Postverket självt, nämligen riksåklagaren, som utreder City Mails misstänkta brott mot postmonopolet, samt City Mails konkursförvaltare. Jag vill slutligen fråga Elving Andersson: Hur kan han, som centerpartist och folkrörelsemänniska, acceptera att ett privat poståkeriföretags väl och ve skall få gå före hela svenska folkets rätt till en bra postservice? Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Det var många frågor som Ines Uusmann ställde i sitt anförande. Jag hoppas att jag hann notera allihop, och jag skall försöka svara på så många som möjligt av dem. Har jag missat någon, får väl Ines Uusmann återkomma. Låt mig börja med att konstatera att bakom betänkandets ganska intetsägande rubrik, ''Vissa frågor inom kommunikationsdepartementets område'', döljs många stora och viktiga frågor.

Slutligen innehåller det vissa frågor om Posten, det som Ines Uusmann ägnade sitt anförande åt. Låt mig först, fru talman, slå fast att ett väl fungerande postverk och en bra postservice är en oerhört viktig del av infrastrukturen i Sverige. För enskilda och företag över hela landet är tillgången till en bra postservice en nödvändighet. Posten skall fungera över hela landet. Oavsett var man bor -- i storstad eller landsbygd -- skall man ha postservice minst fem dagar i veckan. Vi har från riksdagens sida tidigare ställt upp ett antal krav på Postens verksamhet. Det handlar om servicenivåer och vissa regionala och sociala mål. Dessa mål är viktiga och får inte och skall inte tummas på. Om talet om att ''hela Sverige skall leva'', som också Ines Uusmann berörde i sitt anförande, skall ges ett reellt innehåll, måste de regionalpolitiska kraven på Postverket även fortsättningsvis vara väldigt långtgående. Jag kan passa på att försäkra Inez Uusmann att jag hade för min del aldrig ställt upp bakom ett förslag om att avveckla det s.k. brevmonopolet, om jag hade hyst den minsta oro för att det skulle leda till att Posten inte kan klara de regionalpolitiska mål som vi från riksdagens sida har lagt fast. De krav som vi har ställt på Posten lever Posten upp till på ett väldigt bra sätt. Det råder också glädjande nog bred politisk enighet om servicemålen och de regionala målen. Även om Posten fungerar bra, vill jag med bestämdhet hävda att det är med Posten som med alla andra organisationer och företag: Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Särskilt i en så våldsamt stor organisation som Posten är finns det naturligtvis goda möjligheter till ytterligare effektivisering utan att för den skull försämra servicen till enskilda och företag. Ett mycket bra sätt att pressa fram den effektiviseringen är att utsätta verksamheten för konkurrens. Det har vi märkt på många andra områden, och jag är övertygad om att det gäller också på Postens område. Men när Posten skall utsättas för konkurrens, måste man också få förutsättningar att konkurrera på lika villkor med de organisationer eller företag som man skall konkurrera med. Bl.a. därför skall Posten bolagiseras. Dagens beslut skall ses som ett första steg på vägen, nämligen avskaffande av det s.k. brevmonopolet. Vi har redan i Sverige en väldigt öppen marknad inom postområdet. Det enda avsnitt där det fortfarande finns ett monopol är just för s.k. normalbrev. På alla andra områden -- tidningsdistribution, direktreklam, osv. -- har monopolet redan avskaffats. Den stora konkurrensen som Posten upplever är inte från eventuella andra postdistributionsföretag, utan det är från den nya tekniken. Mer och mer av meddelandena går via nya medier som telefax och elektronisk post. Det är där Postens stora utmaningar finns, och man möter den konkurrensen på ett såvitt jag kan förstå effektivt och framgångsrikt sätt. Om nu den lilla resten av monopolet avskaffas, det som gäller de s.k. normalbreven, kommer det inte att leda till försämrad regional eller social service. Företrädare för Posten har själva förklarat att man kan klara av att leva upp till de krav vi ställer, även om brevmonopolet tas bort. Det är i den förvissningen som utskottsmajoriteten föreslår riksdagen besluta att ta bort den sista resten av det gamla monopoltänkandet på postområdet. Ines Uusmann frågade bl.a. om det var av cynism eller om det var av aningslöshet som jag ställde upp bakom det här förslaget. Om Ines Uusmann har lyssnat på mitt inlägg, tror jag att hon inser att det är varken det ena eller det andra, utan det är en övertygelse om att det är rätt väg som vi nu slår in på. Jag kan också försäkra Ines Uusmann att den situation som för närvarande råder beträffande City Mail inte på något vis har påverkat i alla fall mig till mitt ställningstagande. Jag tycker inte synd om City Mail eller hyser någon form av medkänsla med dem. De har gett sig in i branschen under givna förutsättningar, med den lagstiftning som fanns, med den monopolsituation som rådde. Man visste precis vad som gällde när man gav sig in i det här. Det finns då ingen anledning för oss att i det här läget ändra regelverket så att säga av omtanke om Sedan tror jag att det är viktigt -- det kan finnas andra aktörer också -- att ge signalen till marknaden att vi öppnar för konkurrens. Jag är ledsen att jag drar över den anmälda tiden, fru talman, men jag fick så många frågor. Det är lika bra att klara av så många som möjligt med en gång, så kanske det blir färre repliker i stället.

Då åkte folkrörelserna på rejäla smällar. Det här är milda västanfläktar jämfört med vad som skedde då. Men det är självklart att detta får det tas hänsyn till när samhället bestämmer vilken nivå stödet till folkrörelser och organisationer skall ligga på. Ines Uusmann nämnde som exempel en tidning som går ut i 33 000 exemplar med ett antal nummer per år. Jag utgår ifrån att det är en medlemstidning, och i så fall har man väl också 33 000 medlemmar. Om det blir 14 000 kronor dyrare att skicka ut tidningen, så är det en knapp 50-öring per medlem. Visst är det kännbart, men det kan ändå inte vara belopp av den storleksordningen som avgör om föreningslivet står eller faller. Självfallet skall enhetsportot vara kvar. Varken utskottsbetänkandet eller något som sagts i andra sammanhang pekar på att vi inte skulle kunna bibehålla enhetsportot. Det är ju intressant att Socialdemokraterna nu äntligen har blivit så intresserade av regionalpolitik och regional rättvisa. Välkomna in i gänget, socialdemokrater! Var fanns ni under alla era regeringsår? Vi fick framför allt från Centerns sida kämpa mycket ensamma för regionalpolitiken. Det blir litet annorlunda när man hamnar i opposition, men det känns bra att fler nu kämpar för den regionala balansen och den regionala utvecklingen. För ett år sedan diskuterade vi teletaxor. Då fanns det ett förslag om att utjämna taxorna på teleområdet. Det drabbade dock framför allt 08 området, medan man skulle ha kunnat behålla relativt låga taxor ute på landsbygden. Då sträckte sig inte Socialdemokraternas regionalpolitiska intresse särskilt långt, utan de gick emot förslaget. Det drabbade ju i första hand 08-området, och vi vet att det är ett område som Socialdemokraterna av tradition mycket starkt värnar om. Ines Uusmann frågade också om jag kan garantera att det inte kommer något förslag om ändrad organisationstillhörighet för Postgirot. Nej, det kan jag inte, lika litet som jag tror att Ines Uusmann tidigare har kunnat garantera exakt vilka förslag som skulle komma från den dåvarande kommunikationsministern. Min uppfattning och uppfattningen inom majoriteten i trafikutskottet är mycket klar, och den ger vi uttryck för i utskottsbetänkandet, där vi säger att Postgirot är en viktig del av Posten. Det är en signal som jag utgår från att man uppfattar i regeringskansliet. Jag utgår därför också från att Postgirot kommer att få ligga kvar inom Posten. Fru talman! Jag ber om ursäkt för tidsöverdraget, men jag har begagnat tillfället att svara på en del frågor. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag funderar fortfarande på om Elving Andersson är aningslös eller cynisk. Det kanske är en kombination av bådadera. Att Elving Andersson inte skulle ha tagit hänsyn till City Mails situation får stå för honom själv, men City Mail har i pressen i november månad sagt att det förslag som nu kommer ifrån Kommunikationsdepartementet är en klar signal för att ge företaget ytterligare en chans. Att det finns en del som uppfattar signalerna är alltså helt uppenbart, även om inte Elving Andersson gör det. Vidare talar Elving Andersson sig varm för regionalpolitiken, och det är förstås lätt att göra när man är centerpartist. Man skulle kunna säga att om ni nu har lyckats övertyga oss socialdemokrater om det förträffliga med en aktiv regionalpolitik, varför skall då ni överge den? Vi står upp för den när vi vill bevara monopolet, på samma sätt som vi tidigare gjort. När det gäller de regionalpolitiska målen vill jag, Elving Andersson, utan att raljera säga att Posten faktiskt själv ställer upp sju villkor för att klara dem. Den fråga som jag ställde och som Elving Andersson inte svarade på var: Varför har man inte gjort någon analys i betänkandet av de här villkoren? Det handlar ju om att Posten själv säger att man gärna vill jobba utifrån de mål som riksdagen har satt upp, men att vissa förutsättningar då måste vara utklarade, och de är icke utklarade utan bara uppräknade i betänkandet. Ett av de villkor som man vill ha uppfyllda är bolagiseringen. Elving Andersson säger att det är bra för effektiviteten att bolagisera och att avmonopoliseringen är steg nr 1. Men varför i all sin dagar då inte se detta som en helhet? Den nya associationsformen, avmonopoliseringen, pensionsskulden och en mängd andra saker hör faktiskt ihop, och det är det som det handlar om när vi skall diskutera Postens nya förutsättningar. Jag vill återigen fråga: Hur kan man var så aningslös att man låter bli att göra denna analys?
Fru talman! Jag vet inte vad jag skall göra för att övertyga Ines Uusmann om min uppriktiga uppfattning i dessa frågor, men jag kan bara försäkra att det när jag talar om vad som har väglett mig är precis så som jag har sagt. Jag har t.ex. inte utgått från någon form av omtanke om City Mail. Det får faktiskt Ines Uusmann lita på. Visst uppfattar City Mail och andra företag som kan vara intresserade av denna marknad signalen, men det är inte det som är det bakomliggande skälet. Jag tar fasta på Ines Uusmanns hänvisning till Postens eget uttalande att man kan klara att leva upp till de regionala mål som riksdag och regering har ålagt verket. Man gör det dock under vissa förutsättningar, och det är min absoluta övertygelse att vi i det fortsatta arbetet med postlagen och med förberedelserna inför bolagiseringen skall tillsammans mellan staten och Posten kunna skapa sådana villkor att Posten kan leva upp till detta. Men jag vill också fråga Ines Uusmann och Socialdemokraterna: Säger man nej till att upphäva brevmonopolet av formellt skäl, därför att postlagen ännu inte har tagits fram, eller är det en principiell uppfattning att man inte under några förhållanden kan tänka sig att avveckla monopolet och t.ex. bolagisera Posten?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 Det är ett förlegat synsätt, Ines Uusmann, och jag vill med bestämdhet hävda att den väg som vi nu slår in på är den som kommer att leda till väsentliga fördelar, till gagn för Postens kunder och för hela Sverige.
Fru talman! Den enda vägen har ju, som jag sade tidigare, lett till både grus i maskineriet och kaos i andra sammanhang. Jag tycker därför att Elving Andersson borde tala litet tyst om den enda vägen. Elving Andersson kan inte garantera att kommunikationsministern inte kommer att lägga fram något förslag om att sälja ut Postgirot. Självfallet kan inte kommunikationsministern göra det, eftersom det skulle vara en uppgift för finansministern. Det var skälet till att jag frågade efter regeringens uppfattning. Det är ju inte en fråga som rör bara trafikutskottet och Kommunikationsdepartementet, utan det är i hög grad också en finansiell fråga. Det är en del av den viktiga helhet som vi tycker att det är så sorgligt att ni inte vill se när det gäller Postens framtid i Elving Andersson frågar vidare: Varför säger Socialdemokraterna nej?

Det är svaret på frågan, och det kan man läsa om i den socialdemokratiska motionen. Jag vill återkomma till föreningslivet och momsen på tidskrifter. Det är ganska cyniskt av Elving Andersson att säga att det är milda västanfläktar för Sveriges föreningsliv att det får portoökningar om 25 %. Det skulle inte betyda någonting för föreningslivet. Det är ju märkligt med tanke på den diskussion som fördes i utskottet om avveckling av prisregleringen förra året, när det handlade om prisökningar om 6 %. Men det är väl ett uttryck för den syn som den borgerliga regeringen har på Elving Andersson återkommer till den regionala servicen. Jag vill återigen säga att det vore klädsamt om han åtminstone erkände att brådskan har gjort att det finns en mängd oklarheter kvar i Postens framtida associationsform och i frågan om hur Posten i framtiden skall vara uppbyggd för att klara de mål som riksdagen har satt upp. För dem som är beroende av postservice utanför tätorterna -- och det handlar då inte bara om glesbygd utan om hela Sverige utanför de stora städerna -- är det besked som vi har fått i dag från centerpartisten Elving Andersson mycket oroväckande, och jag beklagar det.
Fru talman! Det är inte lätt att föra en debatt med Ines Uusmann i dessa frågor, eftersom hon uppenbarligen konsekvent vägrar att lyssna på ett enda ord som jag har sagt. Jag vet inte om det är så att Ines Uusmann har i förväg färdigskrivna repliker, som gör att hon har svårt att lyssna på vad jag säger och diskutera det, utan i stället upprepar påståenden som jag redan har tillbakavisat flera gånger. Vad gäller konsekvenserna för föreningslivet av en momspålaga på portot har jag inte alls sagt att det inte betyder något. Jag sade tvärtom att det här visst blir kännbart, men att det jämfört med de skattesmällar som föreningslivet och svenska folkrörelser fick i Socialdemokraternas och Folkpartiets skatteomläggning är en mild västanfläkt. Jag tror inte att Ines Uusmann kan hävda något annat. När det gäller EG:s regelverk ligger vi faktiskt på många områden just inom den sektor som vi handlägger inom trafikutskottet långt före EG. Det gäller t.ex. för avregleringen på hela telemarknaden, och jag tror att vi är ganska stolta över och nöjda med detta. Varför skall vi inte kunna vara föregångare också på postområdet? Jag tror att vi kan och bör vara det. Låt mig avslutningsvis bara återigen konstatera att det är jätteroligt med det nyvaknade intresset för regionalpolitik, landsbygdsutveckling och annat som Socialdemokraterna nu visar. Det hade varit ännu bättre om detta intresse hade funnits också under åren i regeringsställning, men sent skall syndaren vakna. Som jag tidigare sade: Välkomna in i gänget bland oss som kämpar för regionalpolitiken!

Fru talman! Jag skall bli mycket kortfattad i detta ärende. Jag vill bara på det här sättet för sista gången innan beslut fattas tala om varför vi nydemokrater kommer att hjälpa till med att brevmonopolet avskaffas. En av de största anledningarna till det är att vi nydemokrater faktiskt inte tycker om monopol. Bara detta skulle faktiskt vara tillräckligt för att vi skall hjälpa till med dess avskaffande. Men när det gäller post och brevbefordran finns det också något som kallas historisk service och historiskt värde. Vi vill därför inte utan vidare lämna brevbäringen vind för våg. Emellertid har trafikutskottet fått sig delgivet av generaldirektören för Posten Ulf Dahlsten -- jag tror att också Ines Uusmann var med på resan till Örebro -- att någon som helst risk för försämrad service i hela landet inte kommer att uppstå. Det blir alltså ingen försämring av servicen. Det framhålls även i betänkandet och har uttalats ett flertal gånger från Kommunikationsdepartementet, åtminstone på frågor som jag har ställt. Läser man betänkandet finner man också att det är klart att statsmakterna trots allt har generalansvaret för postutdelning och för brev under lång tid framöver. Det är ju faktiskt vi riksdagsledamöter som på skattebetalarnas uppdrag äger Posten, även om Posten blir bolagiserad. Om det i en framtid blir akuellt med andra ägare av Posten, måste vi på något sätt garantera brevutbärningen till de platser som inte är lönsamma. Det är också jag helt på det klara med. Men den dagen, den sorgen. Fru talman! Med anledning av att vi nydemokrater känner oss helt lugna för att regeringen noggrannt bevakar utvecklingen och skyndsamt ingriper om något går snett -- vi vet hur det gick med taxinäringen -- yrkar jag bifall till hemställan i dess helhet i trafikutskottets betänkande T11 och avslag på reservationen. Fru talman! Till sist vill jag säga till reservanterna, socialdemokraterna, att jag med stor respekt har tagit del av era åsikter. Men eftersom man på Kommunikationsdepartementet på sistone har skärpt sig, gör man säkert inte bort sig en gång till, speciellt inte i den här frågan.

Fru talman! I detta betänkande behandlas bl.a. I propositionen, vars förslag också utskottet har ställt sig bakom, sägs det att för att säkerställa en långsiktig satsning på kombi och kontinenttrafik skall SJ behålla aktiemajoriteten i bolaget. Enligt min uppfattning är detta en felaktig slutsats. Jag har i min motion T25 framfört mina synpunkter, vilka jag nu mycket kort skall redovisa här i kammaren. Om kombitrafiken skall fungera bra och också kunna konkurrera med vägtrafiken i övrigt, måste transportföretagen både på väg och järnväg samarbeta. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar och incitament för en utveckling på detta område. Om detta skall vara möjligt, bör inte riksdagen låsa aktiemajoriteten till SJ-koncernen -- man kan ju också äga en mindre andel aktier. Jag tror nämligen inte att det finns något intresse hos privata transportföretag att gå in som minoritetsägare i Rail Combi AB. Förtroendet för SJ, Swedcarrier och dotterbolaget Rail Combi AB är inte så stort när det gäller just den här typen av transporter, särskilt inte i fråga om terminalhanteringen. Trots att ett enigt utskott har avstyrkt min motion ser jag ändå en viss öppning i utskottets skrivning. koncernens verksamhet, som tidigare har beslutats av riksdagen. Dessutom finns det en annan utredning som skall se till att fler operatörer på likvärdiga konkurrensmässiga villkor skall kunna utnyttja bannätet. En ökad konkurrens inom järnvägssektorn är nödvändig och också brådskande. När nu LKAB får trafikeringsrätten på Malmbanan, kan kostnaderna för LKAB:s malmtransporter minskas med 30--40 %, vilket också är väsentligt. Fru talman! Trots mina anförda synpunkter på den del i betänkandet som berör försäljning av aktier i SJ:s dotterbolag, avstår jag ifrån att yrka bifall till min motion T25. Jag har anledning att återkomma till denna fråga när resultatet av den utredning som beslutades 1992 redovisats och när utvärderingen är klar.

Fru talman! Det har sagts många gånger under det här året, som snart är till ända, att regeringens sätt att styra landet präglas av kortsiktighet och brist på fast handlande. Det är detta som -- det märks utanför det här huset -- till stor del är orsaken till den djupa oro som många människor känner i vårt samhälle. Frågan är om inte regeringens insatser inom sjöfartspolitiken slår alla rekord när det gäller kortsiktighet och brist på klara signaler om vad som kommer att hända i framtiden. Då skall vi komma ihåg att sjöfartsnäringen kanske är den mest kapitalintensiva näringen, räknat per anställd. Jag noterar i dag att regeringen är mycket ointresserad av att följa med vad som händer i riksdagen. Jag hade önskat att kommunikationsministern åtminstone hade varit här i kväll. Vi hade i uppdrag att ifrån den socialdemokratiska gruppen i trafikutskottet önska honom en god helg. Jag vill ha det noterat till protokollet att vi önskar kommunikationsministern en trivsam helg. Till sakfrågan, dvs. det betänkande som vi nu behandlar med anledning av proposition 128 om vissa sjöfartspolitiska frågor. Riksdagen beslutade i april på den borgerliga majoritetens förslag att rederistödet skulle avskaffas den 1 juli i år. Nu behandlar vi en proposition där det sägs att man åter skall införa rederistödet för innevarande budgetår, dvs. fram till den 1 juli nästa år. Tala om kortsiktighet! Vi har således inte haft någon sjöfartspolitik under det senaste halvåret. Det kommer ett förslag om sjöfartspolitiken som till stora delar endast kommer att gälla ett halvår. Tala då om en fast och konsekvent politik inför framtiden! Det är angeläget att lägga fast en sjöfartspolitik som innebär att svensk sjöfartsnäring kan utvecklas och verka på någorlunda lika villkor jämfört med andra länder. Det gäller att få rättvisa och lika villkor för de ombordanställda, oavsett vilken nationalitet de anställda har. För att ge svensk sjöfartsnäring en rättvis chans i den internationella konkurrensen beslutade vi i riksdagen 1988 att fr.o.m. den 1 januari 1989 ge svensk rederinäring ett stöd i sådan form att man återbetalade bemanningskostnader motsvarande erlagda socialavgifter. Det gällde framför allt fartyg som gick i s.k. fjärrsjöfart. Man gjorde detta därför att det pågick en utflaggning av de svenska fartygen. Man flaggade ut under s.k. bekvämlighetsflagg och anställde personal ofta från låglöneländer, med löner och anställningsvillkor som gällde i de ombordanställdas hemland. Bemanningskostnader blev därigenom för de svenskflaggade fartygen betydligt högre, eftersom man fackligt hade lyckats förhandla fram betydligt bättre villkor. För att minska skillnaderna infördes rederistöd. I den reservation som vi socialdemokrater har i betänkandet pekar vi på bristerna i propositionen och framhåller att sjöfartspolitiken måste få en mer långsiktig inriktning. Det går inte att hålla på med en sexmånaderspolitik, som regeringen, i första hand kommunikationsministern, nu gör inom sjöfartspolitiken. Det kan knappast finnas någon redare i det här landet som vill planera en fartygsflotta för framtiden, eftersom man inte ens vet vad som kommer att gälla fr.o.m. den 1 juli 1993 eller vill satsa på fartygsutbildning för de anställda, då man inte vet om det kommer att finnas kvar någon svensk sjöfartsnäring ens efter nästa halvårsskifte. Det är viktigt att slå vakt om den svenska sjöfartsnäringen, som ger både nationalinkomster och också arbeten för framtiden. Fru talman! Kommunikationsministern säger i propositionen att han avser att återkomma före halvårsskiftet 1993 med förslag om en mer långtidsinriktad sjöfartspolitik. Han säger också att han vill utvärdera det avtal som träffades emellan Fartygsbefälsförening och Maskinbefälsförbundet den 8 oktober. Överenskommelsen gäller hur man skall hitta vägar för att göra kostnadsbesparingar, rationalisera och vilka anställnings och lönevillkor som skall gälla för anställda utländska medborgare ombord på de svenskflaggade fartygen. Vi tror inte att kommunikationsministern, som hittills inte visat sådan handlingskraft, kan klara att under en så kort tid göra en utvärdering och komma med ett förslag till en långsiktig inriktning. Jag befarar att förhållandena kommer att bli precis desamma nästa år som de varit under detta. Vi kommer inte att ha någon sjöfartspolitik över huvud taget. Risken är då att utflaggningen av de svenska fartygen sätter fart igen, och att svensk sjöfartsnäring kommer att utarmas på både fartyg och yrkeskunnig personal. Vi har i vår reservation föreslagit att riksdagen nu skall ge regeringen till känna att den skyndsamt skall återkomma till riksdagen med förslag till den svenska sjöfartens långsiktiga inriktning. Vi talar i reservationen också om vilken denna inriktning bör vara. Så länge det förekommer olika stödformer till sjönäringen i Västeuropa behöver inte heller den svenska sjöfartslejden utgöra något undantag. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till betänkandet.

Fru talman! Efter en fiaskoliknande hantering av den svenska sjöfartsnäringen lägger nu den borgerliga regeringen fram ett förslag till riksdagen om en fortsatt destruktiv sjöfartspolitik. Utflaggningen kommer att fortsätta, svenska arbetsplatser kommer att gå förlorade och med detta svenska skatteintäkter. Regeringen har tydligen inte haft modet att föra en framsynt sjöfartspolitik. Jag vet att regeringen har upptäckt att murar har fallit ute i Europa och att vi numera lever i en värld med konkurrens av alla världens handelsflottor. Man har dock inte ens närmat sig början av en bra världsomspännande sjöfartspolitik. Jag kan konstatera att de flesta borgerliga ledamöter kommer att rösta emot sin övertygelse, dvs. övertygelsen att Sverige måste ha ett internationellt register precis som andra länder. Om regeringen hade insett att man inte alltid kan vara alla till lags och på ett tidigare stadium av valperioden infört ett särskilt register, hade vi förmodligen sluppit att genomlida det trauma vi nu måste uppleva en gång till nästa sommar. Det kommer förmodligen att visa sig att de glädjekalkyler avseende rationaliseringen ombord på fartyg som vissa organisationer påstår sig kunna göra inte kommer att hålla. Motståndare till register har kallat anhängare till detsamma för apartheidanhängare, fru talman. Detta är ett enligt vårt tycke djupt kränkande tillmäle. Som bekant för de flesta i denna kammaren finns det i Norge, Danmark, Finland och många andra länder denna typ av register. Om nu socialdemokraterna och vänsterpartisterna skulle kalla mig som svensk för apartheidanhängare, borde man i rättvisans namn även kalla våra grannländers regeringar för apartheidanhängare. Det gör man naturligtvis inte. Socialdemokrater och vänsterpartister kan av artighetsskäl inte ge våra grannar tillmälen som vi här i Sverige bara ger regimer i södra Afrika. Detta trots att våra grannar har de register som vi vill införa också i Sverige. Vi lever som sagt i en gemensam värld. Eftersom vi nydemokrater inser att registret kommer nu eller senare finns det ingen anledning att lida sig igenom en meningslös, fruktlös period av ingenting. Vi föreslår att riksdagen redan nu inrättar ett särskilt register enligt 1992:21 med de förändringar som vi redogjort för i vår motion. Fru talman! Jag yrkar avslag på hemställan i betänkandet och bifall till vår reservation. Det gör jag för att ge en klar signal till shippingbranschen om att vi tror på den och att vi gör vad vi kan för dess överlevnad under svensk flagg i Sverige. Jag hoppas också att de riksdagsledamöter som vill den svenska handelsflottan väl röstar för reservationen.
Fru talman! Jag undvek att i mitt anförande nämna den reservation Ny demokrati fogat till betänkandet därför att jag inte förstod den. Jag tänkte att sjökaptenen Kenneth Attefors kanske skulle klargöra det hela i sitt inlägg. Där fick jag heller inte något svar. Avser Kenneth Attefors att man på de svenskflaggade fartygen i framtiden skall kunna ha möjligheter att ha besättningsmän med olika lönevillkor, dvs. att man skall kunna anställa personal från låglöneländer och att deras hemländers lönevillkor skall gälla, samtidigt som man har svensk personal med svenska avtalsvillkor på dessa fartyg? Jag vill ha ett klart svar på denna fråga. Skall vi ha det på detta sätt eller inte i framtiden, Kenneth Attefors?
Fru talman! Det är precis på det sättet jag menar att vi skall ha det. Det innebär nämligen lika lön för lika levnadsstandard. Det är så man resonerar i våra grannländer, och där fungerar det alldeles utmärkt bra. När våra grannländer har detta, måste också vi ha det. I går när vi talade om båtregistret, hänvisade ni till att andra länder håller på att införa register för småbåtar och att vi därför skulle behålla detta register. Nu har andra länder internationella sjöfartsregister. Alltså måste också vi införa det.
Fru talman! Kenneth Attefors kan således i framtiden arbeta tillsammans med en annan kollega som är sjökapten och som har betydligt lägre lön än han själv har. Jag vill beträffande EG notera att det pågår en harmonisering, dvs, att man skall försöka hitta lika regler för hur man skall arbeta när det gäller sjöfarten i framtiden.
Fru talman! Jag hoppas att detta arbete i så fall går snabbt, så vida jag inte nu får med mig den borgerliga gruppen på att vi skall införa detta register som vi faktiskt har talat om under ett helt år. När EG är klar med sitt förslag är jag rädd för att det inte finns någon svensk handelsflotta under svensk flagg kvar.
Fru talman! För några dagar sedan kunde vi på TV:s nyhetssändningar se hur den danska Sea Pearl löpte in i Mogadishus hamn med den första hjälpsändningen sedan oktober. Det var ingen händelse att det var ett danskt skepp som svarade för den premiären. Det är ingen händelse att danska redare nu är verksamma runt om i hela världen och besöker hamnar som deras svenska kollegor sedan länge har övergivit. Sedan Danmark för några år sedan införde sitt internationella register har den danska handelsflottan haft en utomordentligt stor framgång. Detta har självfallet inneburit en kraftig ökning av de danska rederiernas tonnage, ett bra orderläge för danska varv och underleverantörer och också -- och det kanske är särskilt viktigt -- fler jobb för danska sjömän. Fram till oktober i år har antalet danska medborgare som seglar i danska skepp ökat med 60 % när det gäller befäl och med 23 % när det gäller manskap. Den svenska regeringens planer på att införa ett liknande internationellt register fick överges i samband med höstens krisförhandlingar. Med tanke på utvecklingen i Danmark, kan man inte annat än beklaga detta. Därför har också Ny demokrati reserverat sig till förmån för sin motion, som i stort sett överensstämmer med tidigare moderata motioner, men som jag här tyvärr nödgas yrka avslag på. Den svenska sjöfartspolitiken har genom denna utveckling hamnat i en återvändsgränd. Den socialdemokratiska lösningen är här, som så ofta annars, ett riktat branschstöd. För en kostnad om nästan en halv miljard om året kan vi ytterligare ett antal år bevara den handelsflotta som i dag seglar under svensk flagg. Men den är redan gammal och delvis föråldrad. Och investeringarna som görs har under många år främst skett i utlandet. Så kommer det i än högre grad att bli i framtiden. Den halva miljard som det i dag kostar att behålla den svenska flottan har inte regeringen. Finansministern gjorde i går detta mycket klart här i kammaren. Inte heller Socialdemokraterna har dessa pengar. I sin motion säger de sig dessutom dela regeringens syn på att den nuvarande stödkonstruktionen är olycklig. Men dagens situation är ett resultat av den tidigare socialdemokratiska regeringens åtgärder. Man hade möjligheten att tillsammans med våra närmaste grannar arbeta fram en gemensam nordisk lösning. I stället valde man att helt på egen hand gå fram med den nuvarande kontantstödsmetoden. Såväl Norge som Danmark, och senare även Finland, har valt andra lösningar. Som en direkt följd av detta öppnades svensk kustfart helt plötsligt för tonnage registrerat i det norska registret NIS. Att så skulle ske hade dåvarande kommunikationsministern inte klart för sig, men det skedde. Det försämrade ytterligare konkurrensmöjligheterna för de svenska närsjöfartsredarna. Det är en ödets ironi att den första båt som under Tilltron till svensk sjöfartspolitik är nu inte särskilt stor. De rederier som opererar på världshaven är väl etablerade under andra flaggor och kommer att så förbli. De rederier som seglar i vårt närområde trodde mycket på den danska lösningen. Deras förhoppningar har nu grusats, och investeringsviljan är svag. Vi kommer troligen i stället att få se en omfattande avveckling av svenskt tonnage. Konkurrensförhållandena för dessa närsjöfartsredare har dessutom ytterligare försämrats. Den tidigare sovjetiska handelsflottan seglar nu i dessa farvatten praktiskt taget utan bemanningskostnad, och de olika baltiska rederierna börjar också uppträda och fungera som bekvämlighetsflagg för andra länders redare. Detta är självfallet ett mycket svårt problem, eftersom vi samtidigt har en moralisk förpliktelse att hjälpa dessa länder att få en fungerande ekonomi. Socialdemokraterna efterlyser i sin motion en långsiktig lösning på svensk sjöfartspolitik som också skall anpassas till EG-staternas. Vi vet i dag inte riktigt hur EG:s sjöfartspolitik kommer att bli. De flesta EG-länder har någon form av dubbelregister, och EG:s övergripande mål är att slopa alla branschstöd enligt den svenska modellen, även om takten i det arbetet inte alltid är så snabb. Den senaste tidens osäkerhet har dessutom ökat inom EG, dels genom den egna utvecklingen, dels för vår egen del genom det uteblivna EES-avtalet. Den svenska sjöfarten kunde ha fått en mycket positiv utveckling enligt dansk förebild. Den lösningen har man från socialdemokratiskt håll blockerat. Därmed återstår den passiva stödpolitiken, en åtgärd som endast kan lindra avvecklingstakten och som vi i längden inte har pengar till. Socialdemokraterna har i sitt ställningstagande styrts mycket av en skickligt framförd men dess värre inte särskilt konstruktiv, kampanj från Sjöfolksförbundet. Som ett inslag i den kampanjen har framförts den felaktiga uppfattningen att jungmannen på Nordanvind, som går i sandfart på Mälaren, skulle kunna ersättas av en filippin. Med dagens förslag är den risken undanröjd. Jungmannen på Nordanvind kommer även i fortsättningen att vara svensk. Men Nordanvind, byggd 1894, är knappast något bra exempel på en framåtsyftande och offensiv svensk sjöfartspolitik. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan med anledning av propositionen och avslag på reservationerna. Eftersom jag är den siste officielle talaren, vill jag tillägga ett tack från oss ledamöter till presidiet och till kammarens personal för en väl genomförd session.
Herr talman! Det var synd att Tom Heyman avslutade sitt anförande med att tala om vulgärargument när det gäller jungmannen på Mälarsjöfarten. Men det är inte det vi har diskuterat. Vi var faktiskt överens i många frågor. Det finns ju en överenskommelse om att försöka minska bemanningskostnaden med 15 %. Men man måste få litet längre tid på sig än sex månader. Under den tiden, menar vi, måste någon form av stöd utgå till den svenska rederinäringen -- precis som i andra länder. Det är ju vad vi har diskuterat. Nu vet vi inte vad som kommer att hända efter den 1 juli 1993 på grund av att det inte finns en långsiktig sjöfartspolitik. Det är detta och ingenting annat som vi pekar på i vår reservation.
Herr talman! Jag måste säga att jag faktiskt instämmer i det som Tom Heyman sade i sitt föredrag här -- utom på en punkt, nämligen där han uppmanar övriga i kammaren att yrka avslag på min reservation. Om riksdagen antar betänkandet och således går emot vår reservation, hoppas jag att Tom Heyman i alla fall arbetar för att regeringen lägger fram en långsiktig sjöfartspolitik enligt de riktlinjer som vi under ett helt år har talat om. Det handlar alltså om ett internationellt register liknande det i Danmark.

Fru talman! Jag vill på riksdagens sista arbetsdag något kommentera det gångna politiska året. Det började med att statsminister Carl Bildt i sin nyårsbetraktelse inför 1992 förklarade att han nu hade lyft politiken från ''det rutinartade förvaltandets till den skapande statskonstens nivå''. Det ''rutinartade förvaltandet'' stod för mig, medan den ''skapande statskonsten'' stod för honom själv. Året slutade med att samme statsminister konstaterade: ''Jag tror att det vore fel att inte kalla ett misslyckande ett misslyckande, för det är det''. Dagens djupa lågkonjunktur hade skapat problem för varje regering. Men att det gick så illa på så kort tid för regeringen Bildt beror på att regeringen så hårt och så tidigt låste sig vid en ideologi och en politik som förvärrat krisen. Det första misstaget var rivstarten, tron på att stora skattelättnader för förmögna och kapitalägare samt privatiseringar skulle sätta fart på tillväxten. Det andra misstaget var att regeringen inte fick i gång investeringar. Och det tredje var att man så kraftigt försvagat den inhemska efterfrågan att företag nu slås ut och många blir arbetslösa helt i onödan. Dessa tre misstag har inte mycket att göra med skapande statskonst. För knappt en månad sedan frågade jag statsministern här i kammaren vilken ekonomisk politik regeringen kommer att föra, när den ''enda vägen'' inte längre existerar. Carl Bildt svarade att regeringen avser att föra samma politik som tidigare. Och han upprepade det som regeringen lovade i sin regeringsförklaring förra hösten: ''att avbryta den ekonomiska stagnationen och att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation - - Men problemet är ju att den moderata politiken fört Sverige bakåt i stället för framåt på dessa områden. -- Tillväxten ökar inte, den blir negativ i år och nästa år. Investeringarna skjuter inte fart, de minskar -- Företag nybildas inte, de slås ut i allt snabbare takt. -- Arbetslösheten ökar. -- Budgetunderskottet skenar i väg. Inflationsbekäpningen måste sättas främst, säger regeringen. Men det är ju den krympande produktionen som på sikt utgör det verkliga inflationshotet. Regeringen vägrar att inse att den negativa tillväxten, bristen på investeringar och de allt fler utslagna företagen är orsaken till problemen. Gör vi ingenting redan nästa år, riskerar vi att drabbas av samma problem som t.ex. Danmark och Storbritannien, där inflationen tar fart redan när arbetslösheten kommer ner mot 7 %. Därför har vi socialdemokrater uppmanat regeringen att vara varsam med åtstramningen 1993. Jag beklagar djupt -- av hänsyn till landet och till enskilda medborgare -- att detta inte har mött något gensvar. ''Jag står fast'', säger finansministern. ''Planlös opportunism'' och ''bluff'', skrev statsministern i ett ilsket pressmeddelande förra veckan. Med sådana ord avfärdade Carl Bildt vår önskan att diskutera de i och för sig svåra avvägningar som nu måste göras för att inte år 1993 skall bli det år då Sverige med politiska beslut kör ned produktionen i botten. Men det var inte bara om den ekonomiska utvecklingen som Carl Bildt använde stora ord före valet. Också på den internationella arenan ville han se sig själv som en stor aktör. Sverige får inte bli en randstat, sade Carl Bildt, gång på gång som oppositionsledare. Men det är just det som han som statsminister nu håller på att omvandla vårt land till. Regeringens ambition att Sverige skall vara ett av de länder i Europa som har en stabil ekonomi -- Europas A-lag, som Carl Bildt brukar säga -- har kommit på skam. -- Sedan regeringen Bildt tillträdde har anhängarna av ett svenskt medlemskap i EG bara blivit färre och färre. Ibland undrar jag om Carl Bildt är klar över vidden av sitt ansvar i denna svåra men viktiga fråga. Det är ju inte Moderata samlingspartiet som statsministern skall föra in i EG utan hela nationen. Det är inte bara kronan som har devalverats. Sveriges internationella anseende har också naggats i kanten. Fru talman! De senaste åren har två ideologier misslyckats med sina projekt. Kommunismen har brutit samman. Den skapade inte bara ofrihet, den var också ekonomiskt oduglig och socialt förödande. Mot bakgrund av detta är det naturligt att Vänsterpartiets ledare tar sin hatt och går. Personligen kan Lars Werner känna sig nöjd. Han har, trots allt, lyckats hålla sitt parti kvar i riksdagen, trots de omvälvningar som har skett och den misär som har blottats i de länder där kommunismen har fått styra. Det andra ideologiska projektet som nu är på reträtt är nyliberalismen. Inte heller den ideologin lever upp till sina löften. Där de nyliberala idéerna har prövats syns inga framsteg. I stället har de lämnat efter sig ekonomisk stagnation, arbetslöshet och ökade orättvisor som skapar ett otryggt och konfliktfyllt samhälle. I Sverige är det Moderaterna under Carl Bildts ledning som med stor entusiasm förespråkat nyliberalismens idéer och värderingar. De mest extrema nyliberalerna kräver inkomstgraderad rösträtt, de förespråkar att narkotikan skall släppas fri och de vill slopa all skattefinansierad välfärd. Ännu allvarligare är att de nyliberala moderaterna efter förra valet har fått ett så stort inflytande ute i våra svenska kommuner. Där är de nu i full gång med att genomföra ett systemskifte inom barnomsorgen, skolan, sjukården och äldreomsorgen. De moderata makthavarna skyller på ekonomin och på behovet av anpassning till EG, när de nu rustar ned. Men de skulle göra precis samma sak även om ekonomin var god. Nedskärningar av offentlig verksamhet, som skapar ökade ekonomiska och sociala skillnader mellan människor, är en vital del av den nyliberala ideologin. Runt om i världen flyr man nu de nyliberala skansarna. Jag tror att allt fler svenskar frågar sig: Varför skall då vårt land utsättas för detta hopplösa, nyliberala experiment? Kommunister och nyliberaler har det gemensamt, att de tror att det finns en lösning på alla samhälleliga och mänskliga problem: total reglering resp. fullständig frihet för de starkaste att ta för sig och bestämma över andra. Nu blåser det nya vindar i världen och i Europa. En av dem är en iskall vind ur det förflutna, som skär genom märg och ben. Där den drar fram lämnar den efter sig skändade judiska begravningsplatser, mordbränder, våld och rädsla. Främlingsfientligheten, rasismen, antisemitismen, nationalismen och föraktet för demokratin och för politiken sprids inte enbart av små skränande grupper. Samma budskap framförs av partier på den yttersta högerkanten, vilka finns representerade i flertalet europeiska parlament. Den ekonomiska stagnationen, arbetslösheten och de ökade sociala skillnaderna skapar osäkerhet, hopplöshet och uppgivenhet som tar sig allt brutalare och omänskligare uttryck. Det blåser också en annan vind -- en hoppfull vind. Den vinden förde Bill Clinton till seger i presidentvalet i USA. Den manar till handling och till framtidstro. Regeringar kan inte sitta med armarna i kors och hänvisa till marknaden när arbetslösheten sprider sig som en farsot. Vi måste aktivt bekämpa arbetslösheten och de orättvisor som hotar allas trygghet och frihet. Politiker måste ta ansvar och ta initiativ, leda investeringsprogram, underlätta industriutveckling och stimulera tillväxten. Fler och fler inser också att det krävs politiska insatser för att lösa problem och få i gång hjulen igen. Jag anser att det inger hopp för framtiden, därför att det i själva verket handlar om ökad tilltro till demokratin. De idéer som Moderaterna så sent som i valrörelsen 1991 påstod var stendöda växer sig nu allt starkare. Socialdemokratin väcker respekt. Vi socialdemokrater tar ansvar, vare sig vi är i regeringsställning eller i opposition -- det har vi visat denna höst. Vi socialdemokrater har lagt fram ett brett program här i riksdagen för att få i gång tillväxten och bekämpa arbetslösheten. För det första: Vi vill satsa på omfattande investeringar i infrastruktur, på reparation och upprustning av skolor, ålderdomshem, nedslitna bostadsområden och vi vill utöka utbildningen på alla nivåer. För det andra: Vi vill ha en ytterligare räntesänkning, och vi vill att den kommer till stånd så snabbt som möjligt. Det är den viktigaste förutsättningen för att vi skall få i gång industrins investeringar. För det tredje: Vi vill undvika att dra ned efterfrågan så kraftigt nästa år att mängder av i grunden sunda företag slås ut med ökad arbetslöshet som följd. Mot regeringens defensiva och ensidiga inflationsbekämpning ställer vi en offensiv politik, där ökad tillväxt för att värna om sysselsättning och välfärd överordnas andra ambitioner och krav. Mer långsiktigt är vårt mål att få upp tillväxten till över 3 %, pressa ned arbetslösheten till ca 3 % och hålla inflationen kring 3 %, samtidigt som vi måste få ned budgetunderskottet. Människor vet att det blir kärvt ett tag framöver. Då är det viktigt hur bördorna fördelas. Vi menar att det främst är vi som är friska och som har jobb som skall bära krisens bördor. Jag tror att det kan skapas en bred uppslutning runt en sådan rättvisepolitik. Jag vill uppmana statsministern att använda årets sista veckor till att tänka om. Låt inte 1993 bli ett år då Sverige fullständigt förlorar sina möjligheter att ta sig ur krisen! Sätt fart på investeringar! Satsa på utbildning och arbete! Ge företag och människor en chans! Det går att skapa tillväxt, optimism och framtidstro igen. Det finns en politik för utveckling och trygghet, också i en tid av osäkerhet och snabba förändringar. Med dessa ord, fru talman, vill jag önska regeringens och riksdagens ledamöter samt all personal i riksdagen en god helg, en vilsam helg. Jag har en känsla av att det kommer att behövas inför 1993.

Fru talman! Det fanns mycket i Ingvar Carlssons anförande som jag kan instämma i, inte minst beskrivningen av oron för utvecklingen som vi kan se ute i Europa. Men anförandet föranleder också några frågor. Det var intressant att höra Ingvar Carlsson säga att kommunismen är ekonomiskt oduglig. Det är litet andra tongångar än i den bok som han skrev för några år sedan. Den hette, om jag minns rätt, Vad är socialdemokrati? I den hävdade Ingvar Carlsson visserligen att kommunismen var odemokratisk, men att den dock var ganska ekonomiskt kompetent. Det var kanske inte så klarsynt att ens då hävda det, men uppenbarligen har Ingvar Carlsson nu kommit till insikt på den punkten. Det tycker jag är ett stort framsteg. När det gäller den aktuella ekonomiska politiken är det naturligtvis utomordentligt svåra avvägningar vi står inför. Vi har att hantera ett stort budgetunderskott, ett strukturellt underskott, som vi har släpat med oss under hela 80-talet och som nu förstärks av ett konjunkturellt motiverat underskott. Vi har fortfarande mycket höga räntor. Vi har visserligen en låg inflation, men det är klart att den flytande kronan innebär ett hot om en ökande inflationstakt framöver. Vi har en mycket hög, och än så länge stigande, arbetslöshet. I en sådan här situation är det naturligtvis frestande att satsa på en efterfrågestimulerande politik. Jag kan förstå det, särskilt när man sitter i oppositionsställning. Men det finns skäl att varna för detta, därför att många av dessa indikatorer skulle med en sådan politik utvecklas åt fel håll. Risken för ett snabbare ökande budgetunderskott, för att inflationstakten går upp, för att räntorna stiger i stället för att fortsätta att falla är betydande. OECD varnar i sin nya rapport ''Economic Outlook'', som kom häromdagen, just för att i det här läget kraftigt stimulera efterfrågan och för att bortse från de långsiktiga målen för den ekonomiska politiken. Jag tror att den avvägning som regeringen har gjort är korrekt, men självfallet måste man alltid ha beredskap att korrigera kursen ifall verkligheten kräver det. Jag har dock en fråga till Ingvar Carlsson som gäller den mer långsiktiga politiken. Vi har fått litet olika besked från Socialdemokraterna under de senaste månaderna, i synnerhet tiden efter krisuppgörelsen. Det handlar om Socialdemokraternas vilja att samverka med regeringen för att nå de långsiktiga målen, för att verkligen göra någonting åt t.ex. det strukturella budgetunderskottet. Socialdemokraterna vet lika väl som regeringen att det kommer att krävas en hel del obehagliga beslut framöver för att vi skall kunna hantera de här frågorna. Det kommer att krävas nedskärningar i budgeten, utflyttning av utgiftsposter och mycket annat för att vi skall kunna hantera det strukturella budgetunderskottet. Min konkreta fråga till Ingvar Carlsson är: Är Socialdemokraterna, efter höstens krisuppgörelse, beredda att fortsätta samverka med regeringen om de nödvändiga åtgärder som krävs för att vi på några års sikt skall kunna eliminera det strukturella budgetunderskottet?

Fru talman! Prognoser är ett farligt ämne för regeringen just nu. Men Bengt Westerberg tog ändå upp frågan. Den bok som Bengt Westerberg åberopar skrev jag på 1970-talet, och då trodde jag, liksom CIA i USA, att den sovjetiska ekonomin var betydligt starkare än den var. Det var inte något särskilt starkt argument. Men jag kan lova att jag i fortsättningen inte skall basera mina ekonomiska bedömningar på CIA, om det lugnar Bengt Westerberg. De prognoser som regeringen gör och gjorde för bara några månader sedan, står sig däremot inte, vare sig när det gäller budgetunderskott eller annat. Det är nog betydligt allvarligare. I den socialdemokratiska riksdagsgruppen började vi arbeta med det strukturella budgetunderskottet redan på försommaren när vi såg vart det skenade. Vi kommer att fortsätta med det i januari. Vi anser att detta är ett allvarligt problem för Sverige. Det som gör samarbetet med regeringen svårt är att regeringen har strulat så med med en lång rad av de överenskommelser som vi träffade i höstas. Det gäller framför allt de moderata statsråden på olika områden. Jag kan redovisa att det har skapat mycket stor irritation i min riksdagsgrupp, och jag har därför stora problem att försvara idén att träffa nya överenskommelser. Men jag kan till Bengt Westerberg säga att om ni klarar ut de återstående frågorna på ett någorlunda anständigt sätt ökar förutsättningarna. Så till sakfrågan. Skillnaden mellan situationen i dag och situationen för några år sedan är att vi då hade en hög inflation och en låg arbetslöshet och att vi nu har låg inflation och hög arbetslöshet. Då är det rimligt att politiken blir en annan. Man kör ju inte på samma växel i nedförsbacke som i uppförsbacke, Bengt Westerberg. Om ni nu inte tror på oss och tycker att vi gör en riktig bedömning, och om ni inte tror på Industriförbundet och på fackföreningsrörelsen, finns det ju en lång rad andra personer med god insikt i ekonomi som faktiskt säger precis samma sak som vi. Assar Lindbeck, som har regeringens öra, befarar att den kraftiga neddragningen av hushållens köpkraft 1993 kommer att skapa massarbetslöshet, och han ger regeringen rådet att inte strama åt så hårt. I Dagens Nyheter skrev Hans Bergström nyligen: Att visst måste vi motverka inflationsförväntningarna, men att maximera en enda princip i all ekonomisk politik för alla tider och under alla omständigheter leder till idioti. Jag vill inte ta så starka ord i min mun. Men i sak har jag samma uppfattning som Hans Bergström. Jag har en fråga till Bengt Westerberg. Nu sitter Folkpartiet i direkta förhandlingar med Ny demokrati om viktiga massmediafrågor. Hur känns det, Bengt Westerberg?

Fru talman! Jag tycker att det var ett ganska uppseendeväckande avslöjande att källan för Ingvar Carlssons analys i boken Vad är socialdemokrati? var CIA. Det har aldrig tidigare sagts, så det blir väl dagens nyhet från en annars kanske ganska nyhetsfattig debatt. Vi får väl se. Det strukturella budgetunderskottet är ett stort problem. Ingvar Carlsson säger att Socialdemokraterna började analysera det redan i somras och skulle ha kommit till de diskussioner som vi hade på förhösten eller sensommaren med en massa konkreta förslag. Detta är ju inte sant. Det vet både Ingvar Carlsson och jag. När vi träffades vid dessa förhandlingar, visade det sig att Socialdemokraterna hade några ganska vaga uppslag om nedskärningar på några olika departement. När vi bad om konkretiseringar gick det inte att få dessa konkretiseringar. I verkligheten hade ni möjligen börjat tänka men verkligen inte kommit särskilt långt i ert tänkande. Det finns därför mycket som återstår. Samtidigt är det självklart att jag välkomnar att man också inom socialdemokratin analyserar detta strukturella budgetunderskott och funderar på hur man skall kunna attackera det. Då kommer ni i slutänden naturligtvis att komma fram till samma slutsats som varje analytiker måste komma fram till, nämligen att vi inte kommer att kunna eliminera det strukturella budgetunderskottet om vi inte är beredda till ett antal ytterligare smärtsamma åtgärder som rör den statliga budgeten. Det kan handla både om utgiftsnedskärningar och om inkomstförstärkningar av olika slag. Detta är beslut som kommer att vara tuffa att fatta för varje regering, oavsett vilken regering som vi har. Det kommer att krävas samverkan över partioch blockgränser, oavsett vilken regering som vi har under resten av 90-talet. Det är därför som min konkreta fråga till Ingvar Carlsson fortfarande är: Är Socialdemokraterna beredda till en fortsatt konstruktiv dialog med regeringen på denna punkt? Avvägningen mellan inflation och arbetslöshet är svår. Jag vågar inte säga vad som är den exakt rätta avvägningen att göra. Om man lyssnar på ekonomerna får man verkligen inte några entydiga rekommendationer. Det går självklart att lyfta fram en och annan ekonom och en och annan ledarskribent som säger en sak, men det är inte svårt att peka på andra som har en helt annan uppfattning. Jag nämnde OECD-ekonomerna, som nu går ut i en ganska entydig rekommendation till olika länder där de säger att man skall akta sig för att stimulera efterfrågan på ett sätt som gör att man försvagar den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Jag kan i dag inte stå och säga att det bara finns ett sätt att göra denna avvägning. Den kan göras på många olika sätt. Men jag tror att den avvägning som regeringen har gjort är den bästa möjliga i dagsläget. Men vi skall självfallet följa utvecklingen och vara beredda till korrigeringar om sådana skulla krävas. Sedan frågade Ingvar Carlsson hur det känns att förhandla med Ny demokrati. Jag vet inte, eftersom jag inte själv har deltagit i dessa förhandlingar. Men jag vill samtidigt säga att vi naturligtvis inte har några invändningar mot att diskutera med personer från Ny demokrati. Vi har mycket skilda värderingar när det gäller en rad olika frågor. Men om det skulle vara möjligt att nå fram till en gemensam uppfattning när det gäller mediafrågorna, tycker jag att det är helt acceptabelt.

Fru talman! Jag tror nog att de som före valet lyssnade på Bengt Westerbergs bestämda besked om att inte ha några som helst kontakter med Ny demokrati och som nu hör på det som han uttalar från denna talarstol, upplever att det var en betydande skillnad i karskhet och i principfasthet. Jag skall inte riva mer i öppna sår. Vi kom, i motsats till regeringspartierna, väl förberedda till förhandlingarna i höstas. Jag hade förankrat mitt förhandlingsupplägg, i motsats till regeringspartierna som inte ens hade gjort en samordning mellan sig, än mindre haft de sammanträden med riksdagsgruppen som vi hade haft. Vi kom t.ex. med ett förslag om en strukturell förändring av budgeten, som skulle avlyfta budgeten med 45 miljarder. Har regeringen kommit med ett enda förslag till budgetsanering som ligger i närheten av detta? Vi kom också med en rad andra förslag, och det vet Bengt Westerberg. Problemet är att regeringen, flera månader efter denna överenskommelse, fortfarande strular med bostadsuppgörelsen. Den strular med privatiseringarna. Senast i dag går Bengt Westerberg, förlåt, jag menar Per Westerberg -- det är en betydande skillnad -- ut och säger: Vi skall sätta i gång och privatisera i vår. Fortfarande är försvarsuppgörelsen inte klar. Den är svår, och den är alltså fortfarande inte klar. I fråga om pengarna till AP-fonderna, har vi statsministerns ord från Ekot inspelade. Men vi har fortfarande inte fått några klara besked. Om regeringen missköter förhandlingar med socialdemokratin på detta sätt, blir det mycket svårt för mig att komma tillbaka till min riksdagsgrupp och säga att vi skall träffa nya uppgörelser. Den första förutsättningen är att detta klaras ut snabbt och effektivt. Då kommer åtminstone dessa hinder att vara borta. Jag anser att det måste till en helt annan regering för att klara detta. Det har jag sagt tidigare. Det borde vara en majoritetsregering. Det är alltid svårt för en minoritetsregering. Med den sammansättning som kammaren nu har, finns det bara ett sådant alternativ, nämligen Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern. Jag inser att det inte är möjligt omedelbart. Men det skulle enligt min mening skapa mycket bättre förutsättningar i realiteten för att man skulle klara av Sveriges ekonomiska problem. Till slut skall jag beträffande CIA säga följande. Sovjetunionen var ett slutet samhälle. Jag hade som socialdemokratisk regeringsledamot väldigt små möjligheter att tränga in och bedöma hur det sovjetiska samhället i realiteten fungerade. Det som man i allmänhet byggde sina bedömningar på var CIA:s bedömningar. CIA bedömde att Sovjetunionens ekonomi var betydligt starkare än den var. Även jag förleddes av detta. En lång rad ekonomer förleddes av detta. Det har jag erkänt. Det är inte så dumt att som politiker erkänna att man har förletts vid något tillfälle. Det skall Bengt Westerberg tänka på.

Fru talman! Först vill jag gratulera Ingvar Carlsson till metamorfosen efter valet. Det är en helt annan partiledare som vi kan skåda här i dag jämfört med då. Det finns naturligtvis förklaringar. Ansvarsbördan har väl känts något lättare under senare tid. Sedan är frågan hur ett parti kan göra en så kapital omsvängning som Socialdemokraterna har gjort sedan vi sågs vid förhandlingsbordet. Det är ju inte så, att de grundläggande förhållandena i ekonomin har förändrats under den här tiden -- utom i ett enda avseende, att vi missade att hålla den fasta växelkursen. Jag kan förstå att Socialdemokraterna har svårt att internt motivera samarbetet med Moderaterna efter de anateman som slungas ut här med jämna mellanrum i varje politisk debatt där Moderaterna finns, medan andra partier inte finns. Det är klart att det inte ökar möjligheterna till samarbete. En annan sak, som är ännu allvarligare, är att det finns en så klar skillnad i budskap -- med avseende på hur ni agerade under förhandlingarna och hur ni agerat efteråt. Jag kan inte komma bort från tanken att det är en rent taktisk uppläggning avsedd att röstmaximera och ingenting annat. I förra partiledardebatten berömde jag Ingvar Carlsson för agerandet under septemberkriserna. Det finns inte skäl att på det personliga planet ångra de orden i dag. Men både nu och i mitt huvudanförande är jag mycket sparsam med dylikt beröm. Jag är förvånad över den frenesi med vilken Socialdemokraterna försökt att sprida dubbla budskap under den senaste tiden. Valserna kring bensinskattehöjningen och den höjda momsen är två exempel. Ingvar Carlsson vet exakt vad jag talar om och hur dessa skatteförslag under förhandlingarna framfördes av Socialdemokraterna. Men nu efteråt försöker man säga till allmänheten: Det var inte vi. Jo, det är precis vad det var. Det var just ni som drev de frågorna. Jag tycker att det är dålig stil i den politiska debatten att försöka ge ett intryck av att man har en sorts begränsat ansvar, eller t.o.m. inte något personligt ansvar, på den punkten. Det är det intryck som ni under den senaste tiden har skapat, och det bör svenska folket känna till. Ingvar Carlsson får gärna gå upp och bekräfta.

Fru talman! Ja, Olof Johansson, jag skall redovisa för kammaren precis hur det gick till. När vi var klara med det första krispaketet, och Bengt Westerberg och jag som skötte slutförhandlingarna reste oss, sade jag till Bengt Westerberg: Det här har vi inte kunnat räkna ut hur det slår på efterfrågan. Vi vet inte hur det här slår på försörjningsbalansen. Men jag förutsätter att om vi är överens om att skjuta på vissa saker, om efterfrågan blir för svag 1993, skall vi kunna göra det -- och detta tog vi i hand på. Det är viktigt om vi båda är överens om detta. Vi blev överens på en punkt. Vi ville gå längre. Det är inte, Olof Johansson, grundat på taktiska spekulationer. Jag kan redovisa en lång rad ekonomer och experter av olika slag långt utanför våra egna led som har precis samma uppfattning. Jag tycker att regeringen skall kunna respektera det. Det finns säkerligen politiker som skulle ha använt devalveringen som skäl för att hoppa av uppgörelsen -- om de hade varit ute efter taktiska spekulationer. Men vi har stått fast vid uppgörelsen och röstat igenom den. Sedan tänker jag inte delta i en fortsatt sandlådediskussion om vem det var som först föreslog bensinskattehöjningen. Jag har min bedömning. Vi står för det här nu, och vi har röstat för det. Men vi har redovisat att vi tycker att det blir en för stark indragning av köpkraften. Detta är grundat på sakliga bedömningar och ingenting annat. Jag kan t.ex. läsa upp vad Kjell Olsson helt nyligen skrev i Veckans Affärer: Finansministern bör fundera mer på lättnader i åtstramningarna än på risken för en stigande inflation. Jag tycker att regeringen bör ta till sig detta. Sedan skulle jag ändå vilja ställa en motfråga till Olof Johansson. Centern har ju i alla tider varit en lågräntepolitikens förespråkare. Enligt vår bedömning är just den höga räntan nu ett av de stora bekymren för företagare, och inte minst småföretagare. Den är ett allvarligt hinder för den investeringsuppgång som är önskvärd. Därför frågar jag Olof Johansson: Delar Centern och centerregeringsledamöterna finansminister Anne Wibbles uppfattning om räntepolitiken, att inflationen är en så stor fara i dag att vi inte skulle orka pressa räntan ytterligare en bra bit ner?

Fru talman! Det blev inga riktigt tydliga svar. Ingvar Carlsson ville inte diskutera det här med bensinskattehöjningen. Men det gör jag gärna. Det är riktigt att enskilda regeringsledamöter i slutet av sommaren gick ut och talade för bensinskattehöjningar -- dock inte från Centerns sida. Därefter föreslog jag -- det var för övrigt vid ett regeringssammanträde på Haga -- en ram på ca 5 miljarder kronor för miljöskatter. Den ramen föreslog jag skulle fyllas med bensinskattehöjningar. Ja, så var det -- men differentierad, av miljöskäl. Det är det första. För det andra skulle nedsättningsskatten på kraftvärme tas bort. Vidare gällde det höjd svavelskatt och höjd koldioxidskatt för att få en bättre bredd och bättre struktur på skatteförändringarna. Under de förhandlingar som sedan fördes är det i första hand Socialdemokraterna som har gått emot de miljöskatter som jag föreslog. Det tycker jag talar för att det är ni som har försökt höja bensinskatteandelen av denna ram om 5 miljarder, som alltså blev 5,5 miljarder. Det tycker jag skall klarläggas här för att undvika missförstånd på den punkten. Därefter har jag sagt att det är rimligt att människor som har långa transportvägar hålls skadeslösa när vi får den ena höjningen efter den andra av bensinskatter eller bensinpriser av ett eller annat skäl. Det gäller alltså höjt reseavdrag. När det gäller frågan om lågräntan instämmer jag gärna i vad Ingvar Carlsson säger. Jag lyckönskar naturligtvis riksdagen och riksdagens organ, Riksbanken, till att den politiken stegvis drivs mot en allt lägre ränta. Jag talar å hela Centerpartiets vägnar när jag säger att vi kommer att göra vårt yttersta via våra representanter i Riksbanksfullmäktige för att den utvecklingen skall kunna drivas vidare mot en låg ränta. Jag delar nämligen Ingvar Carlssons uppfattning. Om vi inte får ner räntan, kommer vi inte heller att få den naturliga investeringsutveckling som är nödvändig för att bryta den stagnation som för närvarande råder. Under de senaste dagarna har vi kunnat konstatera att det ändå finns ljus i mörkret. Det ljuset kommer från norr. Jag avser då, och det tycker jag är värt att uppmärksamma i dagens debatt, den stora satsning som LKAB:s styrelse i går beslutade om, nämligen att satsa på ett nytt pelletverk och en ny nivå för investeringar om sammanlagt 4 miljarder kronor i

Fru talman! Ja, Olof Johansson, tänk vad bra det är med statliga företag, som vågar satsa på framtiden. Jag förutsätter att Centern definitivt medverkar till att vi begraver alla privatiseringsplaner när det gäller LKAB och flertalet övriga statliga företag. Det kommer att ge stabilitet, styrka och framtidstro i svenskt näringsliv. Det Olof Johansson sade om räntan var bra. Jag förutsätter att Olof Johansson också i regeringen medverkar till att vi kan åstadkomma ett sådant förtroende och en sådan jämnhet i politiken att vi får ned räntorna. Jag tror faktiskt att det är viktigt för Sverige och för svenskt näringsliv. Däremot tycker jag att bensinskatten var betydligt sämre, om jag får sätta betyg så här i slutet av året. Det var enskilda regeringsledamöter som var ute och talade om bensinskattehöjningar, sade Olof Johansson. På min tid fick jag finna mig i att stå för det mina regeringsledamöter var ute och talade om, speciellt om det var finansministern. Det skulle mycket till om jag skulle desavouera honom eller henne. Det är riktigt att Olof Johansson, när vi satt vid förhandlingsbordet, presenterade ett sorts miljöskatteprogram, som jag satte mina medarbetare på att försöka analysera. Olof Johansson vet att jag sade att vi skulle göra vad vi kunde för att genomskåda förslaget. Men jag upptäckte att de övriga regeringsledamöterna inte stödde det. Jag kunde liksom inte träffa en separatöverenskommelse med Olof Johansson den där natten, hur gärna jag än hade velat. Det översteg min förmåga. Men jag sade att vi i fortsättningen var beredda att diskutera vidare på den här punkten. För vi måste av olika skäl lägga om energipolitiken. Vi har vår trepartiöverenskommelse mellan Folkpartiet, Centern och Socialdemokraterna om hur vi skall avveckla kärnkraften. Vi har jätteproblem tillsammans på det området. Jag är beredd att fortsätta den diskussionen. Att vi skulle ha klarat av detta den där natten bedömde jag som helt otänkbart. Jag återkommer till att vi inte sade att vi inte skall genomföra inkomstförstärkningarna. Vi sade framför allt inte att vi skall stoppa utgiftsnedskärningarna. Det är av omsorg om efterfrågan 1993 och inför risken att vi pressar upp arbetslösheten ännu mer som vi säger att vi bör vara försiktiga med neddragningar detta år. Nu har jag ändå fått vissa besked om att regeringen, om det här visar sig gå alltför illa, är beredd att ompröva och släppa på konsumtionen. Det är ett halmstrå, men jag vill ändå, så här nära jul, säga att jag tar fasta på det. Kunde vi under året, om vår bedömning är riktig och om alla experters bedömningar är riktiga, träffa en överenskommelse om justeringar på inkomstsidan, tycker vi att det skulle vara en stor fördel.

Fru talman! Det kanske är förmätet av mig att blanda mig i den här CIA-debatten, men jag kan inte låta bli. Nog tycker man att det skulle gå att räkna ut att ett slutet land som Sovjetunionen, i vilket inte ens Ingvar Carlsson kan tränga in, måste ha en dålig ekonomi. God ekonomi fordrar väl ändå så pass mycket öppenhet att man vet vad som händer där. Jag har alltid tyckt och tycker fortfarande att Ingvar Carlsson är en hedersman. Därför blir man förvånad när han tar i så väldigt som han gör här i dag. Om det ginge att med de här bryska tonfallen, likt en rektor i klassrummet på 30-talet, kommendera fram en ändring, eller varför inte en vändpunkt, borde detta ha skett för 20 år sedan, då det började gå utför. Jag vet mycket väl att regeringen, det vet vi alla, har ansvar för politiken och skall lägga förslag. Men om någon går ut så här väldans tufft är det klart att man väntar sig att de konkreta förslagen skall komma någonstans i talet. Här har vi hört vad Socialdemokraterna säger:Vi vill satsa på omfattande investeringar. Vi vill att en ytterligare räntesänkning kommer till stånd. Vi vill undvika... Ja, det vill vi alla. Viljan har vi alla. Men tror Ingvar Carlsson att de här uttalade satserna likt någon slags trollformler åstadkommer detta, utan att åtgärder vidtas? Jag vill upprepa den fråga som jag tror ställdes här tidigare: Tror Ingvar Carlsson att vi behöver göra något åt det strukturella underskottet och, i så fall, på vilket sätt?

Fru talman! Ja, jag anser att det strukturella budgetunderskottet är ett utomordentligt allvarligt problem. Eftersom jag har suttit i en regering som en gång tidigare har fått ta tag i ett budgetunderskott på 13 % av BNP, vet jag precis hur jobbigt det är att år efter år sitta med ett budgetarbete i regeringskansliet och beta av det underskottet. Man måste gå fram två vägar. Den ena är att granska varenda utgiftspost i budgeten. Men det behövs en sak till. Man måste se vad man kan göra för att få fart på inkomsterna. Precis som med en familjebudget finns det två sidor, den ena är utgifterna och den andra är inkomsterna. Min allvarliga kritik mot regeringen är att man gör för litet för att få fart på tillväxten. Då är en av de viktiga sakerna investeringssidan. Där lade vi i vår ekonomiska motion redan i våras, Alf Svensson, fram ett investeringsprogram på ungefär 40 miljarder kronor. Vår riksdagsgrupp har gått igenom varenda kommun i landet och granskat vilka investeringsprojekt som finns att sätta i gång. Det handlar om tidigareläggning av projekt som skulle komma senare. Den nettokostnad det handlar om är möjligen räntekostnaderna för dessa utgifter. Jag tycker kanske att Alf Svensson är litet oförsiktig när han talar om allmänna runda löften på investeringsområdet. Kds är ändå ansvarig för kommunikationsområdet. Vi har hört herr Odell i denna talarstol ulova i runda siffror och tal investeringar och investeringar. Ett av problemen är uppriktigt sagt att kommunikationsministern inte orkar ta tag i och driva sina frågor ordentligt för att få fram de här investeringarna. Jag tycker nog att Alf Svensson, i stället för att bekymra sig om att jag använder en kommenderande ton för att få fram investeringar, bör inse att det är just det som en kommunikationsminister behöver göra. Det behövs en kommunikationsminister som tar tag i det här. Han har investeringsprogrammen. Han har t.o.m. i viss utsträckning pengar anvisade. Men det händer ingenting, och det är bekymret. Jag har också en liten fråga till Alf Svensson. Kds talade, tycker jag, engagerat och väldigt fint om sjukvård och om äldreomsorg i valrörelsen. Nu tror jag att väldigt många gamla är utomordentligt oroade över vad som händer inom vår sjukvård och vår äldreomsorg. Hur ser Alf Svensson på att samverka med högerkrafter i det här landet, som privatiserar, rustar ned och försämrar på de här områdena? Tänker kds verkligen fortsätta denna högersamverkan?

Fru talman! Ingvar Carlsson säger att han ser utomordentligt allvarligt på det strukturella budgetunderskottet. Men han talar inte om vad han vill göra med det. Det förändrar inte det strukturella budgetunderskottet att man bara tittar på det. Det är tydligen så att Socialdemokraterna bedriver någon slags kampanj mot kommunikationsministern. Det är inte särskilt sympatiskt. Det satsas ändå tre gånger mer i investeringar, och de slutförs, än vad som skedde under socialdemokratiskt 80-tal. Men det är i och för sig uppmuntrande att Ingvar Carlsson inte tycker att tre gånger mer än socialdemokratisk kommunikationsministerpolitik är mycket värd. Jag har läst exempelvis Göran Perssons artikel i Aftonbladet i måndags. Där hyllas småföretagsamheten. Det tycker jag är klokt. Det är utomordentligt angeläget att den typen av verksamheter stimuleras, om vi skall få fart på tillväxten. Vi måste väl vara rörande överens om att det inte kan vara någon rim och reson i att stimulera den offentliga sektorn år efter år, decennium efter decennium samtidigt som den producerande delen minskar. Sedan skulle Göran Persson berätta vad som skall ske. Ja, det handlar om att få bort skatt på arbetande kapital. Det är Socialdemokraternas förslag. Välkomna med på vagnen, kommunisterna kom faktiskt före. Fru talman! Jag tror att mycket av det som Socialdemokraterna föreslår i och för sig sätter i gång verksamheter, men det blir så som i historien om den som klagade över att råttorna åt upp för miljarder och som till tröst fick: Ja, men de stannar ändå inom landet.

Fru talman! Vi har redovisat i vår ekonomiska motion vad vi ansåg skulle göras åt budgetunderskottet så som det såg ut tidigare. Nu hör vi rykten om att budgetunderskottet skall ha stigit till 200 miljarder kronor, trots regeringens försäkringar om att man skall bromsa upp ökningen och få underskottet att stanna vid 120-130 miljarder kronor. Då är det väl rimligt, Alf Svensson, att vi får se regeringens budgetförslag och finansplan innan vi redovisar vår uppfattning. Så har det alltid gått till tidigare här i riksdagen. Nu tycker tydligen Alf Svensson att oppositionen, socialdemokratin, först skall redovisa sina förslag och att regeringen sedan skall opponera på grund av Statsministern sade här för ett år sedan att han skall fortsätta att vara oppositionspolitiker. Det tycker jag också. Men då kräver jag faktiskt att få ta över statsministerposten, så att det blir ordning och reda både i riksdagen och i landet. Vi bedriver inte någon kampanj mot kommunikationsministern, den sköter han själv. Så det behöver vi inte alls bekymra oss om. Men jag tycker det är allvarligt att de investeringsprogram som riksdagen delvis har beslutat om inte kan fullföljas såsom var tänkt. Till en del vet jag att kommunikationsministern har sakliga problem -- stränga miljöproblem t.ex. bromsar upp det hela. Men jag tror ändå att det måste vara något grundläggande fel när det tar så oerhört lång tid att få fram t.ex. projektet Arlandabanan, för att ta ett konkret exempel. Där tror jag faktiskt att regeringen och kommunikationsministern har ett konkret ansvar för fördröjningen. Det blir väldigt svårt för både kammarens ledamöter och andra att få grepp om vem som är effektivast när det gäller att göra investeringar. Jag kan bara konstatera att de samlade investeringarna under 80-talet, som ni nu kritiserar, ökade med 25 %. Nu rasar investeringarna. Precis som det kommer att bli i USA under Bill Clinton, som det för närvarande är inom EG och i Japan, bör svensk ekonomi stöttas upp av en betydande investeringskampanj. Vi resonerade om detta i partiledaröverläggningarna om krispaket. Vi ville ha med sådana förslag. Vi lyckades inte komma överens. Jag tror det är en felbedömning om regeringen tror att investeringarna i dag leder till risken för inflation och innebär en ekonomisk påfrestning. Jag tycker att vi i fortsättningen skall göra en mycket klar skillnad mellan de utgifter som vi drar på oss genom investeringar och de utgifter som vi drar på oss genom konsumtion. När det gäller konsumtion måste vi vara mycket återhållsamma. När det gäller investeringar skall vi vara mycket djärva. Det är min grundinställning.

Fru talman! Jag har från första stund sagt att förhandlingarna inte är någon formalitet för mig, de är realitet, delvis i polemik med Carl Bildt. Jag anser att förhandlingarnas är utomordentligt viktiga. Där skall vi t.ex. klargöra vad riksdagen har beslutat: vi är militärt alliansfria syftande till neutralitet i händelse av krig i vårt närområde. Jag tror att vi faktiskt inte kommer att ha så särskilt svårt att få förståelse för detta, om vi sköter våra kort någorlunda väl. Vi har sagt att vi särskilt vill analysera en lång rad andra områden, t.ex. den monetära unionen. När det gäller regionalpolitik, miljöfrågor, arbetsrätt skall vi realförhandla. Men just nu, Lars Werner, är det en sak som bekymrar mig akut. Det är att Schweiz har sagt nej till EES-avtalet, att det finns de som har uttalat att man kanske skall strunta i hela överenskommelsen mellan EFTA och EG. Den 1 januari 1993 träder inte avtalet i kraft. Det innebär i praktiken att våra företag diskrimineras, i ett läge då vi har en arbetslöshet som är vad den är, en pessimism i vårt näringsliv som är oerhört farlig. Jag skulle vilja säga till dem som är litet stöddiga på nej-sidan att de kanske ändå skall tänka sig in i den situation som uppstår, om Sverige hamnar helt utanför. Då kommer våra företag att ha svårt att konkurrera med EG-länderna. De företag som i dag finns i Sverige kanske då säger: Nej, vi gör investeringen i Holland, Belgien eller Tyskland i stället.

Jag är som socialdemokrat fullständigt övertygad om att om vi skall klara sysselsättningen i vårt land, om vi skall klara den långsiktiga tryggheten, om vi skall klara jämställdhetsfrågorna och gå vidare framåt, ligger för vår del lösningen i ett samarbete med socialdemokrater i Holland, i Belgien, i Storbritannien. Vi kan från den plattformen kämpa för våra idéer. Jag vet hur det är att sitta som statsminister i ett land där man från den egna nationens utgångspunkter skall försöka värja sig mot arbetslösheten. Det blev allt svårare under 80-talet, och jag tror, fru talman, att det blir mycket svårt under 90-talet och på andra sidan om år 2000.

Fru talman! Låt mig vad beträffar att gå i takt med folkopinionen, Lars Werner, säga att jag visserligen inte vill övervärdera socialdemokratins roll men att vi ändå har 48 % enligt den senaste SIFO undersökningen. Vänsterpartiet ligger en bit under detta -- låt mig uttrycka det så. Vi känner oss alltså inte oroliga för att inte vara i takt med folkopinionen. Men vi kommer å andra sidan inte att låta opinionsundersökningar styra oss i sakfrågor på kort sikt. När vi lämnade in en ansökan om medlemskap var det en stor majoritet för detta. I dag är enligt opinionsundersökningar en betydande majoritet emot det. Vi måste sakligt diskutera och analysera dessa frågor, och det gör vi inom socialdemokratin. Vi har en stor studiecirkelkampanj i gång, och vi tycker att det är så som man skall hantera en så här viktig fråga. Regeringen skall förmodligen i slutet på januari sätta i gång förhandlingar, och jag förutsätter att regeringen då kommer att vilja höra vår mening. Jag kommer då, som jag alltid gör i sådana här sammanhang, att kalla samman partistyrelse och riksdagsgrupp för att utforma våra konkreta ståndpunkter. På den fråga som Lars Werner upprepade gav jag ett svar. Jag sade att vi är för militär alliansfrihet syftande till neutralitet i krig. Då kan vi naturligtvis inte delta i en militärallians. Jag trodde att Lars Werner var klar över sådana mera grundläggande delar i vår utrikespolitik. Jag har också sagt att vi när det gäller den monetära unionen från första stund har förbehållit oss att analysera den i särskild ordning. Om Lars Werner vill ha uppgift om vår förhandlingsuppläggning, vill jag säga att det fungerar så inom socialdemokratin att den skall förankras i våra beslutande organ. Jag tänker inte i en treminutersreplik ge besked om den. Jag tar betydligt allvarligare på den frågan.

Fru talman! Jag ber först att få protestera mot den avsiktligt fåniga debattordning som gäller här. Det har pågått en debatt i över en timme, där exempelvis inte Ny demokrati fått vara med vare sig vi nämnts eller inte. Detta måste ändras, och det går att ändra. Talmanskonferensen kan göra det, om den så vill. Gör den inte det, kommer vi kanske att börja bete oss så som ni påstår att vi beter oss. Sedan vill jag säga till Bengt Westerberg att jag inte alltid blir glad när Bengt Westerberg talar, men i dag blev jag faktiskt det. Undrens tid är inte förbi. Jag tackar för de vänliga saker som han sade om oss, bl.a. att man i vissa lägen kan tala med Ny demokrati. Det kommer att bli klart även för Ingvar Carlsson när verkligheten tränger sig på. Jag skulle nu vilja tala om Sverige, eftersom det var det som jag trodde att den här debatten skulle handla om. Produktionen sjunker, och industrins produktion ligger i dag på samma nivå som år 1970. Bostadspriserna faller, medan hyrorna däremot stiger. Hushållen drar in på sina utgifter. Realräntan är så hög att man i det närmaste kan tala om vansinne. Kreditförlusterna är jättestora, konkurserna rekordmånga, och bankutlåningen minskar. Köpkraften väntas minska nästa år med 5 %. Budgetunderskottet blir inte 100, inte 120, inte 150 och inte 180 miljarder, utan nu sägs det bli 195 miljarder. Jag vågar påstå att det innan budgetåret är slut är uppe i 250 miljarder. Regering, socialdemokrati och Riksbank har kört in i väggen så att det ryker om det. Ändå har de alla tre haft rätt, att döma av kommentarerna efteråt. Den karta som de tillsammans hade ritat var riktig, men terrängen var fel. Statsministern medger att han föll med flaggan i topp. Jag hoppas att statsministern inte gör det till en vana och tycker att det är ståtligt att falla med flaggan i topp. Det är bättre om han på något sätt håller sig och framför allt Sverige vid liv. Verk och myndigheter tjänstgör i detta den stora rundgångens rike, som är alltmer rundgående. Riksbankschefen tjänstgör i minst ett par styrelser, vilket en del tycker varit åtminstone en för mycket. Behovet av kompetens och av en nationell samling som bara siktar på Sverige och svenskarnas bästa är större än någonsin. Vad sysslar vi då med? Jag skulle vilja säga att vi först bör se på vad vi sysslar med i bemärkelsen arbetar med. Knappt 1 1/2 miljon människor sysslar inom den offentliga sektorn. 2,9 miljoner människor är bidragsförsörjda. Än så länge är det 2,65 miljoner som arbetar i den privata sektorn, men det antalet är på väg nedåt. Arbetslösheten är på väg att bli rekordhög. Den politikerfinansierade delen av ekonomin sysselsätter eller försörjer 4,3 miljoner människor i vårt land. Hälften av vår produktion är avsiktligt ineffektiv, dvs. den sker inom den offentliga sektorns monopol eller inom andra monopol och karteller. Av dessa 50 % ligger 10 procentenheter inom livsmedelskomplexet, vilket förklarar varför vår mat är bland världens dyraste. 15 procentenheter ligger inom bostads och byggnadskomplexet, vilket förklarar varför vi har världens dyraste bostäder. Om vi till detta lägger en serie allvarliga politiska misstag har vi orsaken till Sverigen problem. Detta är, fru talman, viktigt och hör till dagens frågor, vilket jag hoppas att jag får nämna denna gång utan att bli avbruten. Politikerna ger sig själva utnämningar, fallskärmsavtal, pensioner, garantier, arvoden och löner, och det bara fortsätter. Tänk om en gruvarbetare fick pension när han övergår från gruvarbete till ett jobb vid järnvägen och sedan ytterligare en när han övergår till posten eller något annat! Den politiska sektorn måste rensas upp i det här läget. Benämningen politiskt träsk kommer annars att visa sig vara i allra högsta grad relevant. Vidare: När vi nu behöver mer kompetens, mer erfarenhet och mer expertis än någonsin för att få rätsida på Sveriges affärer börjar man litet lätt från regeringens sida -- vilket är rätt -- bolagisera, effektivisera och tala om större effektivitet. Men samtidigt säger man när man tillsätter befattningar att man måste ''skilja på sak och person''. Är det någon av er här som tror att det inte har någon betydelse vilken person som är chef för Electrolux, Ericsson eller Procordia? Samma sak gäller givetvis överallt. Hur fungerar verk och myndigheter? Vi håller på att undersöka det och kommer att fortsätta med det. Men jag menar att regeringen nu är skyldig att granska Invandrarverket, SIDA, AMS -- allihop. Tiotals miljarder kronor rinner för närvarande genom händerna på dem som sitter där och ut i vårt samhälle. Är kompetensen vad den skall vara? Är kontrollen riktig? Är uppföljningen riktig? Det är kanske lika bra att man börjar bränna pappren på de här ställena, sida efter sida, så att säga. Förresten: Om nu Volvoarbetarna kan rekommenderas starta eget, borde det också vara mycket lätt för höga verkschefer att göra det -- ''Thams Angola Invest AB'' eller något sådant. Det finns stora möjligheter till detta, om han får det finansierat. Det görs stora besparingar i budgeten, och det är bra, men regeringen och riksdagen vägrar fortfarande att sopa framför sin egen dörr. Jag har tagit upp det här exemplet gång på gång och kommer att fortsätta med det. Ni vägrar fortfarande att ta upp det som berör er själva. Det handlar om organisationsstöd, partistöd och presstöd. Dessa stödformer kostar 15 miljarder kronor. Snart låter det som småbelopp, eftersom vi håller på att torska på hundra miljarder kronor och mer på andra ställen. Det är för mig en gåta att man ens vågar göra något sådant, samtidigt som vi nu -- jag vill inte överdriva, men så är det -- börjar få uteliggare på grund av ren ekonomisk misär. Då måste väl vi här inne ändå föregå med gott exempel. Vems är felet? Vem har ställt till det här? Ja, vi har hört det förut: Det är ingens fel -- eller hur? Det är ju inte regeringens fel, och det är inte den förra regeringens fel. Inte ens när man talade om bensinskatten sade någon någonting. Ingen har gjort fel, eller hur? Men det är ju löjligt. Givetvis har det gjorts felaktigheter. Jag tycker att tidigare socialdemokratiska regeringar och även facken, som nu låtsas förnärmade och står vid sidan om och kräver en massa saker -- kräver med tre ä:n --, inte borde kräva utan faktiskt borde skämmas i det här läget. En kedjebrevsekonomi med tomma löften och ofinansierade reformer, där man lånar pengar av sina barn och barnbarn, har nu avslöjats. Ingvar Carlsson! Vad gäller systemen behöver man inte vända sig till CIA för att fråga. Det hade varit enklare att fråga KGB, och ni hade väl också bättre kontakt där. Där kan man tala om hur det går till. Det var inte kommunismen som gick åt skogen, utan socialismen. Clintons sak är dessutom inte Carlssons, även om denna kammare tycks inbilla sig det. Jag har faktiskt inte hört någon säga det i Amerika. Nu till företagen. Nu gäller det att skapa möjligheter för företagen. Det är de som skall göra något. Här inne görs det ingenting på det viset, men här fattas beslut. Det går att ge ramar för att komma vidare. Vi får inte vara klåfingriga. Vi skall inte göra affärer. Regeringen skall inte skicka iväg oljelaster, osv. Jag skall inte reta er för det. Skapa förutsättningar! Vad är då det första som skall göras? Sänk räntan! Kom överens med Räntan måste sänkas. Regeringen och Riksbankschefen körde rakt in i väggen med den politik de förde. Det kostade massor av miljarder! Ingen vågar räkna ut hur stor den notan är. När man nu blev tvingad att motvilligt släppa kronan, fanns det en möjlighet att sänka räntan. Men nu gör man inte det. Jag tycker nästan att det är som om man sitter i en sandhög och säger: ''Det här är min hink och spade. Rör inte dem, annars skall jag förstöra hela sandhögen!'' Det är på något sätt fråga om att obstruera. Det är inte jag som säger att räntan skall sänkas. Varenda klok ekonom runtomkring och överallt säger det! När man studerar regeringens politik vad gäller räntan och tillväxten, skulle man kunna tro att det var Miljöpartiet som vann valet. Det som händer nu blir ju precis tvärtom, dvs. tillväxten främjas inte och räntan sänks inte. Det måste göras! Man brukar alltid vifta med tidningar här i kammaren, och man åberopar ofta vad andra har sagt. Det är litet skönare att gömma sig bakom andras ord. Man kan även ha brev och annat i handen! Jag har läst ett brev daterat den 15 december från Företagarnas Riksorganisation. Vet ni vad de säger?! Ni har alla fått brevet -- om ni nu har orkat läsa det! Där står: ''Sänk räntan, så att företag och privatpersoner kan få låna pengar till en ränta av Vad kostar det i dag att låna pengar? Ja, man svamlar om räntenivåer och hävdar att de är nere i 10 %. Men gå in på en bank för att låna pengar! Kolla med era företag -- om ni har några -- till vilken ränta ni får låna. 16 % om ni är riktigt duktiga! Det är där räntenivån ligger. Företagarna säger alltså att räntan måste sänkas. Inget annat kan ersätta den åtgärden. Räntan måste sänkas. Man skriver också, mycket riktigt, i det brevet att regeringens och riksdagens agerande kännetecknas av ''för litet och för sent''. Det går inte att agera på det sättet i en krissituation. Jag skall nu nämna några åtgärder som inte verkar så viktiga för denna högt intelligenta församling. Men ta t.ex. en sådan sak som att renovera vattenoch avloppssystemet i Sverige. Det är väl ingen fråga för oss, eller hur? Ja, den frågan togs upp till beslut i förrgår. Då röstade ni alla nej! Förslaget kom ju från Ny demokrati. Det var förfärligt! ''Tryck ner det!'' Vad var det för något ni tryckte ner? 30 000 jobb ute i verkligheten! I stället måste 30 000 gubbar få arbetslöshetsunderstöd, och de kostar därmed lika mycket för samhället som om de hade arbetat. Det är sådant sanslöst politiskt agerande som måste ta slut! Arbetsrättslagstiftningen tillämpas nu. Vi måste alla skärpa oss och förstå att den arbetsrätt som nu finns hindrar skapandet av arbeten. Den skapar inte trygghet. Fråga alla företagare! De anställer faktiskt inte folk längre. Det är för att de skulle ta en för stor risk. Vi är överens om att det skall skapas arbeten. Se då till att företagarna får förutsättningarna! Sätt fart på de riskkapitalbolag som vi i Ny demokrati lyckades driva igenom med hjälp av hot och slag. Det var det enda som blev kvar av hela löntagarfondsavvecklingen. Sätt tomtebloss under stolarna så att företagen kommer igång. Riskkapitalet behövs nu! Snälla regeringen och ni andra! Jag lovar er att jag skall tacka er. Jag skall ligga ned på mina knän och tala om att ni är underbara, inkl. Bengt Westerberg, om ni bara avskaffar turistmomsen! Den är så dum att det bara skriker om det! Nu har t.o.m. NUTEK undersökt saken och konstaterat att det hela är en ren förlustaffär. Ändå skall man fortsätta med en dumhet som går med förlust och skapar arbetslöshet! Hur är detta möjligt? Jag lovar att göra vad som helst i gengäld, om ni bara avskaffar turistmomsen -- utom mot denna riksdag! Vidare har vi frågan om bensinskatten. Turistmomsen är samma sak som bensinskatten. Vi har föreslagit något annat i stället för bensinskatt. Vi har inte sagt att man inte måste spara. Det måste man. Men vi har sagt att i stället för att spara med hjälp av bensinskatten skall det införas en fordonsavgift. Då blir det en dynamisk effekt. Samhället är fullt av dynamik. Den blir inte lika negativ som en höjning av bensinskatten. Men det här förslaget vill ingen lyssna till. Stick ut huvudet! Inte bara jag, utan ni alla! Rikta hjälpen till Baltikum. ''Vad har nu det här med dagens debatt att göra?'' Låt svenska staten garantera exportkrediter och se till att det blir fart där borta. Det är otroligt viktigt! Ni behöver inte åka dit själva. Företagen gör resten. Men exportkrediterna är viktiga. De ger jobb här, och de ger utveckling där. De förbättrar miljön, och det är mycket förståndigt. Ge egenföretagarna samma villkor som aktiebolagen. Att hälla pengar över AMS skapar inga jobb. Det skapar ett förakt för jobb och utbildning, osv. Det gäller att ge folk riktiga arbeten. Ge avdragsmöjligheter för dem som reparerar sina villor. Ge avdragsmöjligheter för dem som anställer folk i hemmet. Då får folk betalt för att de jobbar åt någon. Det är inte meningen att de skall säga: ''Du skall hålla tyst, din gubbjävel! Jag får nämligen betalt av staten. Jag går på ungdomsbidrag.'' Det här är inte bra. Det finns tillräckligt många bidragstagare i Sverige. Vi behöver inte uppfostra våra barn till att bli det! Näste man till rakning är bankerna. Jag vet inte om jag hinner på den taletid som är kvar, dvs. 1 minut och 19 sekunder. Bankerna borde verkligen rakas. Ställ nu hårda villkor! Bankerna är duktiga. Ni tror inte att de är duktiga, eftersom de har förstört både sina egna och Sveriges affärer. Men det är de visst. De är jätteduktiga, framför allt på att ta pengar! De tror att ''a dollar borrowed is a dollar earned'', dvs. en lånad peng är en förtjänt peng. De kommer att fortsätta att agera på det sättet. Se till att ni är kloka och skriver in stenhårda villkor. Stödet skall villkoras. Man skall inte ge folk garantier för att de skall kunna fortsätta att döda sina egna kunder. Sätt tummen på ögat på dem! De skriker. Men jag känner de där gökarna. Låt dem skrika. Tryck på! De juridiska aspekterna, liksom de ekonomiska, är väldigt viktiga. Uppmuntra utländska banker att etablera sig i Sverige. Ställ krav på effektivitet. Sätt nyckeltal. Sätt villkor! Vi kan inte gå ut med 100 miljarder kronor och säga: ''Ja, det var meningen att det skulle göras något med pengarna.'' Det hela måste vara knallhårt! Bankerna har 600 man som läster texterna och säger: ''Det här är enkelt. Det här kör vi igenom på nolltid!'' Fru talman! Nu är det 8 sekunder kvar på detta anförande! Jag vill säga en sak till, om jag inte skulle få återkomma i replikerna. Det är väl inte meningen heller. Jag föreslår att ett ekonomiskt säkerhetsråd inrättas. Det hela fungerar inte nu, och vi är i och för sig överens om att något måste göras. Det finns så många experter. Lås in dem, precis som vid ett påveval. Låt dem sitta där tills de sedan kan lägga fram förslag som inte syftar till att rädda LO:s eller SAF:s ekonomi, utan som syftar till att rädda Sveriges och svenskarnas ekonomi. När de släpper ut litet vit rök ur skorsstenen är de klara med förslagen. Då kan ni alla skylla på dem. Det är väl härligt!

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag inte har några blommor till Lars Werner. När Lars Werner nu efter 17 år, tror jag det är, som partiordförande lämnar denna post och därmed gör sitt sista framträdande i riksdagen i denna egenskap, finns det anledning att rikta några ord vid sidan av den politiska polemiken till honom för de insatser som han har gjort, inte som politiker, utan som person. Att vara partiledare för ett kommunistiskt parti i 17 år är med alla rimliga mått en närmast övermänsklig uppgift. Han har haft att administrera ett elände till ideologi. Den har fallit samman. Han har haft att sköta om vänner ute i världen, av vilka det bara kommit elände. Han har haft ett eget parti som jag inte skall beskriva. Det brukar de göra själva. Mitt i allt detta har Lars Werner i partiledarkretsen och bland dem som suttit i riksdagen -- Alf Svensson har ju varit ute och vilat sig i verkligheten i några omgångar -- varit den uppskattade nestorn. Han har alltid haft förmågan till den kvicka elakheten, men också förmågan till det vänliga ordet, det nyanserade omdömet och verklighetssinnet. I partiledarkretsen kommer vi att sakna möjligheten att diskutera med kommunismen. Den förlorade vi för ett tag sedan. Vi kommer också att sakna den värme, den generositet och den vidsyn som utmärkt Lars Werner under hans år som partiledare för detta varierande parti. Tack Lars för de insatser du gjort, från en av dina mest hängivna politiska motståndare! Låt mig sedan gå över till det egentliga ämnet för dagens debatt, nämligen att blicka bakåt på det som varit under det gångna året och att blicka framåt på det som skall komma härefter. Höstriksdagen har förvisso varit dramatisk och bjudit på snabba scenväxlingar och oväntade utmaningar. Det har varit en betydelsefull politisk och ekonomisk höst för Sverige. För ett år sedan förde vi fortfarande en debatt om huruvida Sverige hade några djupgående strukturella ekonomiska problem eller ej. Jag tillhörde dem som före valrörelsen, i valrörelsen och efter valrörelsen sade att vi står inför en omfattande strukturkris och en mycket besvärlig omställning. Jag varnade för dem som skönmålade och sade att verkligheten kommer att bli annorlunda. I dag vet vi vem som fick rätt. Jag vet inte om det var CIA som låg bakom Allan Larssons försök till skönmålning av svensk ekonomi, men vi vet alldeles säkert att det som socialdemokratin hade att säga om tillståndet i svensk ekonomi hade mycket ringa kontakt med verkligheten. I går presenterade OECD sin stora ekonomiska bedömning med dystra siffror för världen och kanske främst för Sverige. Den analysen är värd att ta på allvar, inte minst när OECD konstaterar: ''Djupet och längden på den ekonomiska nedgången är till större delen konsekvensen av den oundvikliga omställning som följer av överhettningen under andra hälften av 1980-talet.'' Så är det. Jag säger det inte för att framför allt fördela den partipolitiska skuldbördan. Det ägnar vi oss förvisso mycket åt. Jag säger det därför att ingen ekonomisk politik som inte förstår krisens ursprung kommer någonsin att kunna ta oss ur krisen. Det är därför som vi har varit så målmedvetna i våra ansträngningar att identifiera krisens ursprung och därmed lägga fast en långsiktig ekonomisk politik som har förmågan att också ta oss igenom denna besvärliga period. Under hösten lyckades vi som ett led i försvaret av kronan, men också som ett led i ansträngningarna att långsiktigt sanera ekonomin, att få till stånd viktiga överenskommelser med Socialdemokraterna på viktiga punkter för den långsiktiga utvecklingen. Det fanns tre viktiga inslag i det vi då gjorde gemensamt. Det gällde att genom främst besparingar bidra till att sanera statens finanser och att genom främst skattesänkningar försöka få fart på näringslivet och företagsamheten. Det är bara så som vi kan åstadkomma trygga och varaktiga jobb.

Den väg som vi har gått är att spara för att sanera statens affärer och att sänka skatter för att stimulera tillväxt och företagande. Det är den väg som låg till grund för krisuppgörelserna under hösten. Det är den väg som vi måste fortsätta att gå om vi skall kunna ta oss ur den kris vars rötter ligger i 1980-talets misslyckanden. Jag lyssnade med uppmärksamhet, som sig bör, på vad Ingvar Carlsson hade att säga om den ekonomiska politiken och den ekonomiska situationen. Jag blev litet besviken, eftersom det var ett historielöst och framtidslöst perspektiv på den ekonomiska politiken. Jag är fullt beredd att föra en inträngande diskussion om efterfrågeutvecklingen 1993. Vi har fört sådana resonemang, och det har lett till vissa korrigeringar av krisuppgörelsen. Ingvar Carlsson vet också väl att jag och regeringen är beredd till fortsatta sådana resonemang. Men den som reducerar hela frågan om Sveriges ekonomiska problem, varifrån de kommer och vart vi skall gå, till bara en fråga om efterfrågeutvecklingen 1993 förlorar alldeles förmågan att bidra till att vi varaktigt löser den. Jag skulle vilja fråga Ingvar Carlsson en sak. Varför hamnade vi i dessa problem? Om OECD nu säger att rötterna ligger i 1980-talet och om Ingvar Carlsson säger att socialdemokratin har lösningen på alla de ekonomiska problemen, varför utnyttjade ni inte mandatperioderna 1982--1985, 1985--1988 och framför allt mandatperioden 1988-- 1991 för att lösa dem? Varför överlämnade ni till oss en ekonomi som de facto befann sig i ett tillstånd av närmast fritt fall när det gäller arbetslösheten, tillståndet i den finansiella sektorn och den accelererande upplösningen av de offentliga finanserna? Är man historielös är man också framtidslös, och det gäller även i den ekonomiska politiken. Det kan inte skyllas på CIA. Det måste skyllas på SAP. Det var ni som gjorde fel, och det är på er som också en del av ansvaret ligger för att ta oss tillbaka till den tillväxt som är en förutsättning för att vi skall kunna klara välfärden på sikt. Jag har många gånger sagt att åren i början av 1990 talet är av helt avgörande betydelse för vårt lands utveckling under en längre tidsperiod. Det gäller den ekonomiska politiken, efter 20 år av misslyckanden, och det gäller Europapolitiken, där vi också under mer än två decennier stått utanför och successivt marginaliserats. Det går att se en väg där Sverige kommer igenom krisen påtagligt stärkt i sin ekonomi. Vi leder med tillförsikt och framtidstro in Sverige i det öppna europeiska samarbetet. Men det är också självfallet att se de risker som finns för en utveckling där underskott, statsskuld och räntor leder till att vi inte klarar arbetslöshet och där rädslan för framtiden och pessimism leder till att vi stänger dörren till det europeiska samarbetet. Jag är övertygad om att vi har mycket goda möjligheter att klara det goda scenariot. Men jag tycker att det är klokt att hela tiden vara medveten om de risker för att vi hamnar i det mörka, det onda scenariot som ligger i tendenser till återfall i gammal politik, i tendenser till kortsiktighet och i tendenser att inte vilja se verkligheten som den är eller tala om det som faktiskt kommer att krävas. Vad är det då som skall göras? Låt mig nämna ett konkret problemområde som vi måste ta oss an. Det gäller statsfinanserna och budgetunderskottet. Budgetunderskottet är i grunden gapet mellan å den ena sidan orealistiska politiska löften och föreställningar vad gäller utgifterna och å den andra sidan en verklighet med sviktande ekonomi som drabbar företagare, tillväxttro och inkomster. Vi kan aldrig komma åt det budetunderskott som nu accelerar, och som genom effekter på skuld och på ränta riskerar att förhindra den ekonomiska uppgång som annars förutsättningarna börjar bli goda för, enbart genom att spara i de offentliga utgifterna. Vi kommer inte att klara det enbart genom att satsa på tillväxten. Vi måste både spara och arbeta oss ur denna kris. Men det kräver en realistisk politik. Med spara menas spara. Jag är väl medveten om att de argument som möter varje förslag som regeringen lägger fram för att spara i de offentliga utgifterna ofta är riktiga. Det finns problem med detta. Men invändningarna mot att låna, som är alternativet, är alltid tyngre. Vi måste spara mer, och vi måste låna mindre. Annars sätter vi oss själva, våra barn och vår nations framtid i allt större skuld, kanske i en så stor skuld att vi inte klarar av det. Vi måste satsa på företagande, tillväxt och framtidstro. Vi kan inte hålla på att säga att vi skall reglera fram denna. Vi måste vara beredda att sänka skatter för de små och medelstora företagen och ge dem rimliga möjligheter att ge sysselsättning åt alla dem som vill ha sysselsättning, inte minst unga människor. Regeringen är beredd till en öppen och förtroendefull dialog om den ekonomiska vägen framöver och om hur politiken skall utformas. Socialdemokraterna säger: Nej, vi skall skjuta på höjningen av bensinskatten och ytterligare något annat, och vi skall inte sänka löneskatterna. När man räknar på detta och ser vad det ger för effekter på ekonomin, finner man att det ger ökad arbetslöshet -- inte dramatiskt, men dock en ökad arbetslöshet -- 1993 och 1994. Det stramar åt mer för hushållen och ekonomin både 1993 och 1994. Då kan inte vi ta ansvar för en sådan politik. När ni de facto vill öka löneskatterna för företagen i förhållande till hur det annars skulle bli, ökar ni arbetslösheten. Det kompenserar man inte genom att skjuta på bensinskattehöjningen ett år. Vi kan resonera, och det skall vi göra, men den politiken leder åt fel håll. Vi skall minska arbetslösheten och öka tillväxten, inte tvärtom. Det är bara genom att göra detta som vi skapar förutsättningar för att få ner räntorna. Det är Riksbankens ansvar, men det är också marknadens förtroende som avgör om denna Riksbankens uppgift kommer att vara möjlig. Så till slut några ord om Europapolitiken och den stora utmaning vi där står inför. Edinburghmötet blev en stor framgång. Det var en framgång för ett EG som är mer öppet, mer inriktat på ekonomisk tillväxt och mer mottagligt för nationella synpunkter än vad som kanske tidigare har varit fallet. Det var en framgång för Danmark, vilket visar att den lilla nationen har en möjlighet att hävda sin rätt och sina intressen kring bordet i det europeiska rådet. Det var en framgång för Sverige genom att vi så tydligt och så snabbt välkomnas i den europeiska kretsen. Nu skall vi går vidare. Det skall vi göra så snabbt som möjligt, och vi skall göra det i ett så brett nationellt samförstånd som över huvud taget är möjligt. Vi eftersträvar inte en dansk lösning, utan en svensk lösning. Det eftersträvar vi på basen av de krav vi har diskuterat här i riksdagen den 8 oktober. Det fanns då en bred uppslutning kring dessa krav som jag utgår från finns också i dag och som kommer att finnas i morgon. Vi skall göra detta i medvetande om att det är enbart med en plats kring det europeiska rådsbordet som vi har möjlighet att i framtiden hävda det vi själva bedömer som svenska intressen. Men den europapolitiska uppgiften stannar inte vid detta under det viktiga året 1993. Sverige tar över som första ordförandeland i det förnyade och fördjupade nordiska samarbetet. Det gör vi under de närmaste veckorna. Sverige har som ordförandeland fått ansvaret att föra det viktiga efterarbetet med EES-avtalet i hamn. Det har, som Ingvar Carlsson sade, mycket stor betydelse för Vi har sedan början av denna vecka det viktiga ansvaret för hela den europeiska säkerhets och samarbetsprocessen.

Vår europapolitiska uppgift är bred, viktig och en central del i våra ansträngningar att ge oss den ljusa framtid som nu 1990-talet -- efter krisen, efter alla problemen och efter 1980-talet -- innebär möjligheter till.

Fru talman! Jag skall börja med att rikta en alldeles speciell fråga till statsministern. I somras krävde jag att en invandrarminister skulle tillsättas på heltid. Efter höstens händelser vill jag ställa den direkta frågan till statsminister Carl Bildt: Är det inte dags att någon på heltid får ägna sig åt denna mycket svåra och besvärliga uppgift? Jag kan instämma i allt det Carl Bildt sade till Lars Werner. Jag är en försiktig person, och jag tänker nog för säkerhets skull vänta till Lars Werner avgått innan jag håller hyllningstal. Till dagens huvudfråga. Det går inte att utforma en ekonomisk politik utan kontakt med verkligheten. För några år sedan hade vi hög inflation och låg arbetslöshet. Nu har vi låg inflation och hög arbetslöshet. Jag hävdar att det finns en betydande likhet mellan att inte köra på samma växel i uppförsbacke som i nedförsbacke. Det är beklagligt att vi inte har kunnat komma fram till en samsyn på den här punkten. Jag envisas med att åberopa andras bedömingar än vår egen. Mats Svegfors säger i Svenska Dagbladet så här: Visst kan allting underordnas kampen mot inflationen. Men vad händer om detta innebär att praktiskt taget alla finansiella institutioner och stora delar av produktionskapaciteten i den svenska ekonomin slås ut? Om ni inte vill lyssna på oss, så läs ändå Svenska Dagbladet, Carl Bildt. Det gör jag på morgnarna. Jag vaknar hur sömnig jag än är och blir glasklar när jag läser Svenska Dagbladet. Om litet av samma klarsyn drabbade Carl Bildt, fastän åt andra hållet, skulle det vara ett framsteg för Sverige. Framställ det inte som att det inte hände någonting, Carl Bildt, under den senare delen av vår regeringsperiod. Det var då vi med den förträfflige Bengt Westerberg genomförde den stora skattereformen. Det var då vi fick till stånd en trepartiöverenskommelse om energin med den pålitlige Olof Johansson och återigen Bengt Westerberg. Det var då vi möjliggjorde Rehnbergavtalet som växlade ner inflationen på ett historiskt sätt. Det var då vi förändrade sjukförsäkringen. Vi decentraliserade skolan och lade om livmedelspolitiken. Vi fattade beslut om att bygga Öresundsbron, satte i gång förhandlingar om EES-avtalet och lämnade in en ansökan om ett svenskt medlemskap i EG. Vilka projekt av motsvarande slag kan den moderatledda regeringen redovisa under det senaste året? Detta är den faktiska verkligheten. När det började kärva till med överhettning, på vilka punkter gick då Moderaterna in och stödde den socialdemokratiska regeringen, på samma sätt som vi nu har gjort? Carl Bildt sade: Vi stöder inte en regering på fallrepet. Jag vill inte säga att vi stöder en regering på fallrepet, men vi stöder en regering som har det ganska skakigt. Det gör vi inte för att rädda Carl Bildt, utan för att rädda landet. Det är en annan avgörande skillnad mellan moderater och socialdemokrater.

Fru talman! Först till invandrarpolitiken, flyktingpolitiken och frågan om ett särskilt statsråd. Jag tycker att detta är en fråga som borde göras till föremål för seriös diskussion. Det är min bestämda uppfattning att det är ett misstag att göra invandraroch flyktingpolitiken till ett reservat för enbart ett statsråd. Det säger jag inte polemiskt. Jag tror att det är så. Detta är frågor som nu griper in i nästan varje statsråds ämbetsutövning. När vi engagerar oss för att lösa krisen i Jugoslavien är sambandet mycket uppenbart. När jag åker ner till våra FN-styrkor nu på onsdag har jag också med mig dem som arbetar med dessa frågor på Kulturdepartementet. När Bengt Westerberg ägnar sig åt de sociala problemen handlar det också mycket om de effekter vi får av att vi nu går mot ett mer mångkulturellt och mångfasetterat samhälle. Det går inte att klara detta genom att göra det till ett reservat för bara ett enda statsråd. Så till historieskrivningen. Det finns, Ingvar Carlsson, inte en enda ekonom i detta land som inte är beredd att skriva under på att krisens rötter ligger i 1980-talets misslyckanden. Det var misslyckandet med eftervården vid devalveringarna och misslyckandet med överhettningspolitiken i slutet av 1980-talet. Jag tror alldeles säkert -- det har jag sagt tidigare, och det kommer jag att fortsätta att säga -- att det också begicks misstag från de borgerliga partierna. Men det är alldeles självklart att huvudansvaret för den ekonomiska politiken på 1980-talet vilar på Socialdemokraterna. Därmed har ni skyldighet att forma er ekonomiska politik med utgångspunkt från insikten om era egna misstag. Det var Kjell-Olof Feldt som började att tala om ''stålbadet'' som skulle följa efter den tredje vägens misslyckande. Han skrev en stor tjock bestseller på enbart detta tema. Den förtjänar att läsas om. Men det är inte med strid om det förgångna som vi skall föra det hela framåt. Vi är fortsatt öppna för en dialog med socialdemokratin om hur den ekonomiska politiken, sparpolitiken och saneringspolitiken skall utformas. När ni emellertid lägger fram förslag om att skjuta på bensinskatten, att möjligtvis skjuta på matmomsen och att inte genomföra löneskattesänkningar, något som våra kalkyler säger leder till ökad arbetslöshet och sämre ekonomi för hushållen både 1993 och 1994, är det alldeles självklart att vi är skeptiska. Det finns förvisso ekonomer som är oroade för efterfrågeutvecklingen, men samtliga dessa ekonomer säger också: Håll inflationsförväntningarna nere, se till att tillväxtpolitiken hålls på kurs och se till att genom besparingar sanera de offentliga finanserna. Det är sparpolitiken: att sanera de offentliga finanserna och att ha förmågan att ompröva när det gäller de offentliga utgifterna. Det är nyckeln till att få ned räntan, att få upp tillväxten och att klara de ekonomiska och politiska uppgifter som ligger framför oss. Det är svårt med sparpolitik, speciellt för en socialdemokrati som har sett som hela sin politiska uppgift att bara vräka på med myndigheter, utgifter, bidrag och subventioner. 1990-talet erbjuder emellertid inget alternativ. Ju förr socialdemokratin inser det desto bättre.

Fru talman! Jag beklagar att statsministern fortfarande inte inser att det viktiga invandrarområdet kräver en person som på heltid ägnar sig åt dess frågor. Jag tycker att erfarenheterna under hösten visar att jag hade rätt i min bedömning i somras, och jag tror att det är ett stort misstag av regeringen att inte göra denna bedömning till sin. Under borgerliga regeringar ökar statsutgifternas andel av bruttonationalprodukten. Under socialdemokratiska regeringar minskar andelen statsutgifter av BNP. Tänk på det Carl Bildt! Så var det under åren 1976 till 1982, och så är det nu också. Det beror nog på att Socialdemokraterna har litet bättre hand med statsutgifterna, än en borgerlig regering. Problemet var inte finanspolitiken under 1980 talet. Problemet var avregleringen av kreditmarknaden, vilken ledde till en våldsam lånefinansierad konsumtion. I det avseendet skall Moderaterna inte svära sig fria. Om det var några som krävde avreglering och liberalisering av kapitalmarknaden, så var det Moderaterna. Men det var tre partier som försökte göra något åt detta. Det var Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna, som gick in och tog ansvar för åtstramningar. Alla dessa tre partier gick tillbaka i valet 1991. Vi fick faktiskt en negativ dom av väljarna då. När väljarna i dag ser tillbaka, tror jag emellertid att de inser att det var riktigt av dessa tre partier att fatta dessa impopulära beslut. Det förhållandet försökte faktiskt Moderaterna utnyttja. Moderaterna attackerade Folkpartiet och Centern för att de gjorde upp med Socialdemokraterna och för att vi gick in med de här åtstramningspaketen. Carl Bildt attackerar Allan Larsson när det gäller prognoser och bedömningar. Alla har vi väl svårt med att ställa prognoser. Men en gång har Carl Bildt faktiskt träffat rätt. Jag läste i Resumé, där Carl Bildt gjorde ett uttalande för några år sedan. Carl Bildt sade att Thatcher inte skulle fungera i Västtyskland, att Kohl inte skulle fungera i Storbritannien -- det är jag ganska övertygad om --, att ingen av dem skulle fungera i Sverige och att jag, Ingvar Carlsson, nog skulle vara en katastrof i båda länderna, kanske i alla tre. Det var en prognos som inte slog alldeles fel. Till slut vill jag ta upp de överenskommelser som vi har träffat. I dagens Svenska Dagblad finner man att Per Westerberg har tappat -- som jag ser det -- respekten för uppgörelsen. Han säger att det nu återigen är dags att sälja företag och att regeringen tänker återuppta denna verksamhet oavsett vad Socialdemokraterna har för uppfattning. Jag vill ställa en direkt fråga, och jag hoppas att Carl Bildt utnyttjar tillfället. Det här är viktigt, och vi har utestående frågor. Kan Carl Bildt nu ge mig ett klart besked om huruvida uppgörelsen i fråga om utförsäljningar fortfarande gäller, eller inte? Vi skall ju, som Bengt Westerberg här har antytt, förhandla om eller tala om allvarliga problem för landet i framtiden. Det här är viktigt när det gäller hur jag skall kunna agera mot min riksdagsgrupp.

Fru talman! Det blev väl kanske så, att luften började gå ur oppositionsledaren när debatten började handla om de konkreta problemen i den ekonomiska politiken. Det går bra att stå i talarstolen och vara allmänt orerande, så länge talarordningen gör att man kan vara ensam på planen. Men när det krävs litet mer konkreta besked, blir det hela lätt litet futtigare. Jag skall inte i oändlighet föra debatten om 1980 talet. Det är bara litet tragiskt för socialdemokratin självt att man saknar denna förmåga till självinsikt om felet i den egna politiken. Som Ingvar Carlsson, med citatet ur en gammal intervju i Resumé, väl illustrerade tillhör jag inte dem som saknar förmåga till självironi, självkritik och ibland självinsikt. Insikten om och behovet av att också värdera sin egen politik är nyckeln för framgång för framtiden. Så länge socialdemokratin inte förmår att ta itu med sitt förflutna, kommer den heller aldrig att kunna forma framtiden. Jag skall inte göra ett större nummer av detta än vad som redan är gjort. Jag tyckte dock att det var närmast skakande att höra den här diskussionen, som Bengt Westerberg också tog upp -- och som i och för sig inte är ny -- om Ingvar Carlssons felbedömning av kommunismen och Sovjetväldet, där CIA beskylls. Har ett svagare försök till försvar av en allvarligare felbedömning någonsin presenterats i denna kammare? När vi skall gå framåt skall vi gå framåt med insikten om var problemen ligger, men också med öppenheten om hur vi skall gå vidare. Ingvar Carlsson ställde en konkret fråga till mig om hur det förhåller sig med de uppgörelser som vi har träffat. Han har ställt frågan många gånger tidigare, och han får samma svar: Regeringen står för dessa uppgörelser, för varje bokstav och varje ord -- inte mindre, men heller inte mer. Det vi har upplevt är något av socialdemokratiska försök att ständigt flytta fram positionerna, att tolka in i uppgörelserna något som inte ligger däri. Jag moraliserar inte över detta. Förmodligen hade jag uppträtt på exakt samma sätt såsom oppositionsledare. Jag vet att socialdemokratin via flygblad och internt har marknadsfört uppgörelsen på ett sätt som inte överensstämmer i alla delar med vad vi faktiskt har kommit överens om. Jag vet vilka problem som detta kan skapa i en riksdagsgrupp, i en partistyrelse och för en partiordförande. Mitt besked är entydigt: Regeringen står för varje bokstav, varje ord och varje mening. Regeringen står alltså för alla bokstäver, inte mindre men inte heller mer. Så sluter vi uppgörelser, och det tänker vi fortsätta att sträva efter. Allvaret i de problem som vi har när vi går över från 1980-talets misslyckande till 1990-talets möjligher är så stort att det också kräver öppenheten för samverkan.

Herr talman! Jag hoppas inte att fru talmannen avgår. Medan budgetunderskottet och arbetslösheten ökar dyker den ena efter den andra upp och räddar landet. Det är på något sätt rörande, men det tycks inte hjälpa. Det är bara att läsa i tidningen dag för dag vad som sker. Jag har några frågor till statsministern. Jag tycker att regeringens Europapolitik är bra -- den behöver inte diskuteras. Men vi lever i en annan verklighet också, och vi lever famför allt i en värld. I vårt hörn av denna värld finns Östersjön, och på andra sidan Östersjön finns en del länder. Jag tror att vår Östeuropapolitik är utomordentligt viktig och väl i klass med Europapolitiken. De länder som ligger på andra sidan Östersjön är för all framtid våra grannländer -- vi glömde det ett tag. Det är inte alls bara problem, även om problemen är jättestora just nu. Det finns mycket stora möjligheter. De baltiska staterna plus Polen och Ryssland borde i förlängningen vara större handelspartner för Sverige än vad de nordiska länderna är. Vi skulle kunna exportera i storleksordningen 20 % till de länderna. Framtiden är alltså otroligt spännande och intressant där. Vad kan vi göra nu? Ja, vi kan aktivera vår hjälp dit och se till att de får exportkreditgarantier. Jag vill höra statsministerns kommentar på den punkten. Sedan skall jag ta upp en annan sak. Tänk så tyst det blir så fort man talar om partistöd och organisationsstöd, som berör hela gänget här! De som inte redan har gått ut blir alldeles tysta när man talar om det. Även om det inte är fråga om belopp på 100 miljarder kronor, finns det någonting som heter att föregå med gott exempel. Jag skulle vilja höra vad statsministern säger om den saken. Jag kan ge ett litet tips i all välmening. Nu ryker, flyter eller rullar jättebelopp ut via vissa kanaler, via SIDA, Invandrarverket och AMS. Vad det nu handlar om är ''management'' från regeringens sida. Det gäller att verkligen se upp. Vi talar om belopp i storleksordningen 100 miljarder kronor, i händerna på folk som inte alltid är så vana att administrera så mycket pengar. Till sist vill jag kommentera dialogen mellan Carlsson och Bildt, om det skall vara ett statsråd eller inte för invandrarpolitiken. Varför kan det inte vara ett statsråd som har hand om katastrofer och katastrofhjälp, både där och här, dvs. Därmed skulle man också uppnå något annat, nämligen att en person skulle kunna syssla med kulturen. Jag tror inte att det är så nu. Det kommer att bli mycket viktigt en vacker dag, när vi närmar oss Europa, att ta upp just kulturfrågorna på ett annat sätt än att baka ihop dem med någonting annat.

Herr talman! Jag skall snabbt göra några kommentarer till det som Ian Wachtmeister hade att säga. Det är trevligt att se honom iklädd propra gångkläder här i kammaren, i motsats till under en del uppträden som vi har haft den tveksamma förmånen att bevittna den senaste veckan. Jag delar helt och fullt uppfattningen att östpolitiken i vidaste bemärkelse är mycket viktig för Sveriges framtid. En av de saker som vi gjorde först var att sluta frihandelsavtal med Estland, Lettland och Litauen. Det gjorde vi som första västeuropeiska nation. Ingen annan var snabbare än Sverige att sluta frihandelsavtal. Ingen annan var generösare än Sverige när det gällde denna politik. Vi får då och då på regeringens bord ansökningar från olika företag, som säger att de är utsatta för illojal konkurrens då det dyker upp konkurrenskraftiga företag i Estland, Lettland och Litauen. De tycker att det är dumpning, att dessa länder har låga löner, att det är det ena eller andra. De vill att regeringen skall vidta åtgärder. Vi säger med stor konsekvens nej; detta är fri konkurrens. Det som är problem här är möjligheter för dem, och det är på sikt också möjligheter för utvecklingen av svensk industri och svensk företagsamhet. Jag kan nämna något om vad vi konkret gör. Den lettiske premiärministern Godmanis kommer hit på ett snabbt arbetsbesök på måndag -- sådana förekommer ofta -- och vi skall då diskutera bl.a. kreditgivning av olika slag. På den punkten kommer det att bli vissa intressanta öppningar under det kommande året, som jag hoppas skall vara av betydelse. Ian Wachtmeister säger att det behövs mer ''management'' när det gäller AMS och Invandrarverket. Det är inte helt fel. Det är viktigt att inse att varje verksamhet som vi tvingas expandera så snabbt som både arbetsmarknadspolitiken -- det är en exempellös expansion -- och flyktingmottagningen -- också det en exempellös expansion -- ställer strukturer och de personer som arbetar med detta inför ibland helt övermänskliga utmaningar. Det begås misstag, och de misstagen skall rättas till. När en verksamhet expanderar blir kraven ibland så stora att man hamnar i sådana här situationer. Jag vill gärna säga det, därför att jag har viss förståelse för Ian Wachtmeisters synpunkt, samtidigt som jag känner en betydande motvilja mot den personförföljelse mot Christina Rogestam som vi har sett från Ny demokratis sida under de senaste veckorna. Hon har på Sveriges svåraste och tuffaste jobb gjort en bra och hedervärd insats, längre än man kanske hade anledning att förvänta sig. Hon förtjänar säkert kritik på någon punkt -- det gör vi alla -- men hon förtjänar också åskilligt av uppskattning och av tack.

Herr talman! Jag måste nog komplettera mina tidigare vänligheter till statsministern med en mindre vänlig kommentar. Jag tycker att hans uttalande om kläderna var dumt. Bildt är en internationell person, och jag hoppas att han inte gör sådana här uttalanden i Europaparlamentet eller på andra ställen, där folk går omkring klädda i kilt och allt möjligt. Det kunde se mycket illa ut. Jag beklagar givetvis om jag inte är tillräckligt grå och trist. Jag tänker inte bli det, så ni får väl ta upp detta omigen. Jag skall ta upp en fråga som är väsentlig, som inte har diskuterats här. I debatterna verkar det alltid som om allting kostar så mycket. Allting man skall göra kostar pengar. Då kallas det för reform. Allright! Jag vill påstå att ''the best things in life are free''. Det skall översättas i riksdagen, och det betyder att de bästa sakerna i världen är gratis. Vad är det då? Ja, det är t.ex. att ingripa mot det våld som förekommer i samhället. Det kostar ingenting. Att förbjuda vapeninnehav och tillåta polisen att granska detta kostar ingenting, men det räddar människoliv. Med den typiska attityd som politiker har måste det först dö 15--20 människor i köer till diskotek innan man gör någonting. Jag menar att man skall ingripa. Att ändra på praxis, t.ex. i fråga om något så perverst som att det hela tiden utdöms lägsta straff vid sexbrott, kostar heller ingenting. Jag vet att det inte är statsministern som gör det, men jag pekar bara på att det är en massa saker som inte kostar någonting. Att ingripa och att försvara demokratin, t.ex. förbjuda rasistiska organisationer, kostar heller ingenting, utom litet kurage att göra det. Vi har sett att kampen mot narkotikan var rätt framgångsrik i Sverige, därför att man tog i förhållandevis ordentligt. Det skall man göra i det här fallet också, innan det är för sent. Att sluta upp med dumheter, som folk och bostadsräkningar -- ni borde rodna, alla ni som hittade på det en gång i tiden -- och FAS 90, kostar ingenting. Man sparar. Att utarbeta planer för hur man skall förhindra en okontrollerad invasion av ekonomiska flyktingar -- som är på väg nu igen, denna gång från f.d. Sovjetunionen -- kostar nästan ingenting. Däremot kostar det hur mycket som helst att inte vidta sådana planerade åtgärder. Jag skulle vilja be statsministern att, utan att kommentera mina kläder, min slips eller mina kjolar, svara på dessa frågor.

Herr talman! Jag förstår inte att Ian Wachtmeister blir så upprörd bara för att jag ger honom en komplimang för de eleganta kläder som han är iklädd i dag. Vänlighet är något som jag tycker att vi skall anstränga oss för att ha mera av från denna talarstol. Ian Wachtmeister ber mig att kommentera en lång rad olika fenomen som gäller rättstryggheten och rättssäkerheten. Jag vill bara säga att jag och företrädare för det parti för vilket jag är partiledare har stått i denna talarstol och talat om vikten av lag och ordning, av återupprättandet av rättssamhället och av rättsstaten som grund för individens frihet och för demokrati, långt innan Ny demokrati var påtänkt som politiskt parti. Men detta är inte det enda svaret på frågan. En sak är att kräva åtgärder, och en annan är att faktiskt genomföra dem. Under Gun Hellsvik håller vi nu på med att steg för steg vidta åtgärder för att återupprätta respekten för rättsstaten och rättssamhället i detta ords vidare bemärkelse. Det innebär inte att jag eller någon annan kan lova att avskaffa brottsligheten i morgon. Det har jag inte lovat. Om någon skulle göra det, går det inte att tro på sådana löften. Jag tror dock inte att någon svävar i tvivelsmål om att vi har fått en annan kurs i politiken på den här punkten. Ian Wachtmeister säger att det finns många dumheter som vi borde ta itu med och att vi inte har gjort. Jag kan säga att regeringen bedriver ett dagligt arbete mot olika typer av mer eller mindre märkliga påfund, som vi stöter på när vi har att ta ansvar för Sverige. I går fattade vi, som bekant, beslut om att ge dispens för renen, härken, känd från TV, och ytterligare fyra tama renar att uppträda på Zinkensdamm i Stockholm i helgen. Enligt § 35 djurskyddsförordningen får man inte offentligt förevisa krokodiler, apor eller hjortar i städer. Lantbruksverket hade beslutat att renen är att anse som en hjort och därmed inte kunde få framföras offentligt. Frågan hänsköts till regeringen. Efter en ganska omfattande diskussion efter föredragning av jordbruksministern, beslöt vi att med ett separat regeringsbeslut ge tillstånd för renen, härken, och fyra andra tama renar att förevisas på Zinkensdamm i helgen. Jag kan också avslöja för denna kammare att vi handlade med stor vidsynthet. Vi upptäckte nämligen samtidigt att en brottslig gärning sannolikt hade begåtts. I Stockholms slakthushållningssällskap, som jag tror sköter dessa frågor, stod att renarna tidigare har uppträtt på marknad. Detta måste uppenbarligen ha skett i strid med gällande lag. Men vi beslutade oss för att se genom fingrarna med detta och låta renarna träda fram och julen få sitt. Det krävde en bestämd insats mot svensk byråkrati. Men regeringen vek inte på den punkten.

Herr talman! Jag vill bara säga till Lars Werner att jag inte har några som helst krav på att han skall avgå vare sig nu eller litet oftare. De kraven kan som bekant framför allt hänföras till andra delar av det politiska spektrat. Lars Werner vet mycket väl vad jag talar om. Lars Werner ställde några frågor angående EG politiken. Ärliga frågor förtjänar ärliga svar. Jag skall försöka svara på frågorna så långt tiden tillåter. Det är helt självklart att vi skall ställa krav. Det handlar inte bara om att ställa krav under medlemskapsförhandlingarna. Vi måste också vara beredda att ställa krav när Sverige har blivit medlem. Vi går in i detta samarbete just för att vi skall få bättre möjligheter att tillgodose våra nationella intressen i olika sammanhang. Gränslösa problem -- arbetslöshet, miljöförstöring och en del sociala problem --, kräver gränslösa lösningar inför morgondagen. För att kunna åstadkomma sådana lösningar krävs det ofta att man ställer krav, innan man har blivit medlem och framför allt efter det att man har blivit medlem. Vi har fört omfattande samtal mellan riksdagens partier om detta. Ulf Dinkelspiel redovisade från denna talarstol den 8 oktober å regeringens vägnar och efter samråd med framför allt Socialdemokraterna inriktningen av förhandlingsuppläggningen och de krav som vi avser att ställa. Detta är och förblir basen för den svenska politiken inför de förhandlingar som nu förestår. Jag tycker att det finns all anledning att gratulera Danmark, Poul Schlüter och de partier som står bakom den s.k. nationella kompromissen till att man har lyckats få förklaringar och beslut som möter den oro som fanns och finns i Danmark och som kom till uttryck i folkomröstningsresultatet den 2 juni. Det är en dansk lösning för Danmark utifrån danska önskemål. Vi skall ha en svensk lösning utifrån svenska önskemål. När detta är sagt, är det också viktigt att påpeka att en del av de förklaringar som Danmark har fått självfallet också påverkar oss. Det gäller t.ex. försvarspolitiken. Låt mig med talmannens tillstånd citera på engelska, om försvaret, ur det beslut som har fattats: ''The heads of state and government note that in response to the invitation from the Western European Union, Denmark has become observer to that organisation. They also note that nothing in the treaty on the European Union commits Denmark to become a member of the Det gäller för Danmark, och det gäller för oss. Valet -- hur vi skall göra denna anknytning -- ligger helt och hållet på oss själva. När det gäller det ekonomiska och monetära samarbetet vill jag säga: Låt oss föra den diskussionen vidare! Men det har varit vår politik, och är min uppfattning, att vi om några -- som litet utsatt land -- har allt intresse av att söka den trygghet som ligger i stabiliteten i ett monetärt samarbete i Europa. Har vi inte upplevt något annat denna höst, så har vi upplevt de negativa effekterna av monetär instabilitet i Västeuropa. Allt vi kan göra för att bidra till framväxten av en ekonomisk och monetär union bör vi göra. Det är där vi kan få den ekonomiska och valutamässiga stabilitet och trygghet som vi nog alla under hösten har längtat efter.

Herr talman! Nej, det är inte den svenska linjen, av lätt insedda skäl. Men jag tror, Lars Werner, att det är farligt att dra för mycket paralleller mellan Danmark och Sverige. Danmark är de facto medlem i ett gemensamt försvar, medlem i en organisation som heter NATO, där man har totalt integrerade stridskrafter, totalt integrerad operativ planläggning, totalt integrerade stabs och kommandosystem. Det är, med alla rimliga mått, ett gemensamt försvar. Sedan har det funnits -- och finns -- i Danmark en vilja att ta det litet långsamt när det gäller framväxten av den västeuropeiska unionen. EG har sagt att detta är ett beslut som Danmark har att fatta självt. Det beskedet från EG är inte bara säkerhetspolitiskt betydelsefullt utan visar ånyo att EG är en sammanslutning av nationalstater, där det finns starka överstatliga inslag men där det ytterst är nationalstaterna som runt det europeiska rådsbordet fattar besluten. Där kan Danmark hävda sin rätt, och där kan vi hävda vår rätt. Men vill vi inte vara med runt det europeiska rådsbordet och hävda Sveriges intressen, då skall vi inte inbilla oss att någon annan kommer att göra det. Låt mig sedan säga, när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken, att det är alldeles självklart att Sverige i det nya europeiska läge som vi kommit in i har all anledning att aktivt delta i utformningen av en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Vi kan inte isolera oss från sammanbrottet och bestialiteten nere i Jugoslavien. Vi kan inte isolera oss från sociala problem och flyktingvågor som kan komma från Östeuropa, eller från social och ekonomisk misär i de länder som följde de råd Lars Werner i början av sin politiska karriär stod bakom. Vi har en skyldighet att vara med och gemensamt ta ansvar, och därför också att vara med i gemensam europeisk utrikes och säkerhetspolitik. Därvidlag är det värt att notera att Sverige nu spelar en påtaglig central och viktig roll. Nu skall jag inte, i denna Lars Werners sista riksdagsdebatt, ställa den fråga jag annars så gärna skulle vilja ställa, nämligen: Har Vänsterpartiet över huvud taget något alternativ för Sveriges framtid annat än isolering, marginalisering och ställning som randstat som sjunker ner i allt djupare ekonomiska problem? Den debatten kommer vi att ha all anledning att föra med Lars Werners efterträdare. Nu tackar vi för denna debatt, och jag hoppas att Lars Werner blir nöjd med beskedet.